Herr talman! Kammaren behandlar nu betänkandet om ekologisk hållbarhet med anledning av regeringens skrivelse. Skrivelsen är en lägesrapport om hur regeringen arbetar för att föra Sverige mot målet ekologisk hållbarhet. Det finns en bred enighet i utskottet, i riksdagen och i regeringen om de övergripande målen att skydda miljön och människors hälsa, att vi måste använda jordens resurser effektivare och att vi för överlevnadens skull måste åstadkomma en hållbar utveckling där vi går över från ickeförnyelsebara till förnyelsebara resurser. I dag när Gro Harlem Brundtland är synnerligen aktuell kan man påminna om Brundtlandkommissionens krav på den framtida världsutvecklingen. De förtjänar att upprepas. En hållbar utveckling innebär att dagens generation kan tillgodose sina behov utan att äventyra för kommande generationer att tillgodose sina. År 1991, eller möjligen 1992, fattade riksdagen beslut om mål för miljöarbetet. Regeringen har varje år, i alla fall under den här mandatperioden, avgivit en lägesrapport. Den senaste som vi nu behandlar skiljer sig från de föregående på ett föredömligt sätt genom att den innehåller utförliga åtgärdsprogram för ekologiskt hållbar utveckling inom varje departement. Som jag ser det är det ett steg framåt. Två motioner är väckta med anledning av skrivelsen, båda av Miljöpartiet. De har 33 yrkanden. Det finns ingen reservation. Jag yrkar bifall till betänkandet. Miljöpartiets yrkanden och partiets särskilda yttrande behandlar till mycket stor del inte skrivelsen utan snarare miljömålen. Eftersom det gått en ganska lång tid sedan målen fastställdes av riksdagen håller regeringen nu på att arbeta fram en ny proposition om miljömål. Det arbetet pågår för högtryck, och propositionen kommer att presenteras i april. Därför vill jag inte nu ta upp kammarens tid med att debattera målen. Gudrun Lindvall tryckte på behovet av samverkan för att vi skall komma någonstans, och det håller jag fullständigt med om. Det behövs samverkan mellan alla - mellan partier, näringsliv och myndigheter. Men det behövs också framför allt folkförankring, en förankring ute bland människor av målen och de åtgärder vi måste vidta för att närma oss dem. Gudrun Lindvall nämnde också att skrivelsen kom i fel tid, eftersom vi hade så mycket att göra i riksdagen då. Både Gudrun Lindvall och jag är väl medvetna om jordbruksutskottets arbetssituation, och jag kan inte hitta någon tid när det skulle ha varit så mycket lättare att lägga fram skrivelsen att vi hade haft mer tid med den. Det vore intressant att höra om Gudrun Lindvall har förslag på någon sådan tidpunkt. Jag tycker att vi har haft mycket hårt arbete och har det också framför oss. Herr talman! Jag skulle också vilja förmedla en reflektion som jag gjorde i går när jag läste om betänkandet. Det särskilda yttrande från Miljöpartiet är längre än betänkandet i sig. Jag har inte gjort någon undersökning i ämnet, men jag undrar om inte detta är tämligen unikt. Detta säger jag bara som en randanmärkning till Miljöpartiet som ofta och gärna talar om resurshushållning.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten så mycket. För min del spelade det inte så stor roll att skrivelsen kom när den gjorde, eftersom jag prioriterade den och ansåg att det var en viktig skrivelse att behandla. Därför skrev jag också en lång motion till den. Men jag försökte kanske ursäkta en del andra partier som brukar säga sig vara intresserade av ekologisk hållbarhet men över huvud taget inte ansåg att skrivelsen var tillräckligt viktig för att man skulle skriva en motion. Men de partierna skall naturligtvis tala för sig själva. Så för min del var tidpunkten okej. Jag skulle vilja ställa en fråga för att få ett förtydligande av ett av regeringens mål. Man skriver angående Utrikesdepartementets verksamhet att i en värld med växande befolkning förutsätter ekologisk hållbarhet en ökad ekologisk effektivitet. Jag skulle vilja höra hur Åsa Stenberg tolkar det här. Menas att vi skall uppmana jordbakterierna att jobba effektivare? Eller betyder det t.ex. att vi skall använda mer genmanipulerade grödor? Vad betyder en ökad ekologisk effektivitet? Skall vi ha en mer intensiv odling med mer kemikalier, eller vad menas?
Herr talman! Jag måste säga att Gudrun Lindvall ställde en ganska specifik fråga. Jag är helt övertygad om att det inte betyder att vi skall förstöra naturen mer, men jag tänker inte gå in på någon förklaring i detalj. Jag är nämligen inte påläst i den frågan.
Herr talman! Jag inser att frågan är knepig, men jag hade hoppats att Åsa Stenberg hade observerat att det var en punkt som vi tog upp i vår motion och i det särskilda yttrandet. Det är en mycket konstig skrivning från regeringens sida. Jag undrar om det egentligen finns någon på departementet som vet vad man verkligen menar. Ser vi på begreppen i just detta avsnitt finner vi att man ibland talar om hållbar utveckling, ibland om miljöhänsyn och hållbar utveckling, ibland om ekologiskt hållbar utveckling, ibland om ekonomiskt hållbar utveckling och ibland enbart om hållbar utveckling. Det börjar gå litet inflation i dessa begrepp. Nästa gång regeringen kommer med en skrivelse skulle det vara mycket välgörande om man försökte precisera de olika begreppen och tala om vad de står för. Internationellt pratar man mer om ekonomiskt hållbar utveckling, medan vi i Sverige betonar en ekologiskt hållbar utveckling. Detta är ett tips inför kommande propositioner. Jag tror att det skulle förenkla debatten.
Herr talman! Hållbar utveckling måste vara hållbar på alla sätt. Det måste vara en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. Det finns säkert fler attribut. Men hållbar utveckling är en utveckling som håller i längden och gör att kommande generationer kan leva vidare som vi har gjort. Jag kan inte minnas att Gudrun Lindvall tog upp den här specifika frågan i utskottet. Om hon hade gjort det hade vi kanske kunnat föra en bättre diskussion i dag.

Herr talman! I skrivelsen finns 15 rader om kulturpolitik, och det tycker jag visar på regeringens prioriteringar. Här skrivs att ett hållbart samhälle måste baseras på en varsam förvaltning av redan gjorda investeringar och av det som utgör vårt gemensamma kulturarv. Därför anges som ett viktigt inslag att utveckla och stärka kulturmiljösektorn i arbetet för ett hållbart samhälle. Vidareutveckling av byggnadsvårdens ekologiska delar lyfts fram. Miljöpartiet driver samma politik. Därför har vi i vår budgetmotion kritiserat regeringen för att inte ge mer ekonomiskt stöd till bygghyttor och icke-statliga kulturlokaler. Att dessutom trappa av stödet till ickestatliga kulturlokaler innan en utvärdering av insatsstöd gjorts tycker vi är mycket märkligt. Avtrappningen medger dessutom inga nya projekt. Likaså tas stödet för bygghyttor bort detta år. Utskottet hänvisar nu till att kulturutskottet anser att bevarandeinsatserna är av stort värde. Det är helt rätt igen. Men var är de öronmärkta pengarna i arbetsmarknadsutskottets budget? Den varsamma förvaltningen av vårt gemensamma kulturarv tycks hamna inte bara mellan två stolar utan mellan tre. Ibland uttrycks det som något bra att fler departement tar ansvar, men då vill vi se ansvaret i kronor och ören! Vi finner det också synnerligen oförsvarbart att det s.k. ROT-bidraget kan fortsätta att utgå utan någon som helst koppling till ekologisk helhetssyn eller hållbarhet. Miljöpartiet kräver en koppling till en ekologisk helhetssyn - inte en krona till åt ROT utan en sådan! Vi vill ha ett grönt ROT och inte bara prat om det. Ett ekologiskt synsätt med långsiktig hållbarhet som måttstock håller ju successivt på att växa fram. Men insikten är mycket ojämnt fördelad över landet. Man kan konstatera att någon övergripande studie eller utvärdering av de för närvarande drygt 1 400 byggnadsminnena inte ännu gjorts. Det kan också ifrågasättas om helhetsaspekten har vägts in tillräckligt tidigare. Miljöpartiet anser att kultur, miljö och natur tillsammans i ett historiskt perspektiv och med framtida visioner är en viktig resurs i satsningen på regional utveckling, turism och inom olika näringsområden. Även i Kulturutredningen lyfter vi fram vikten av kulturarvsfrågorna. Människors alltmer ökade intresse för kvalitet, äkta material och traditionellt hantverk ställer helt nya krav på kulturhistoriska kunskaper, vägledning och medverkan. Här finns den folkliga förankringen. Mycket av det här står att läsa i Riksantikvarieämbetets och Statens historiska museers profileringsprogram för en långsiktig och hållbar byggnadsvård. Vi i Miljöpartiet ser nu fram emot regeringens konkreta förslag på ekonomiskt stöd till detta i vårens kompletteringsbudget. Vi vill alltså se pengar, och inte bara vackra ord.

Herr talman! Jag skall inte gå in i någon sakdebatt, men jag måste bemöta påståendet att bl.a. vi i Moderata samlingspartiet skulle negligera vad som finns i skrivelsen därför att vi inte har väckt någon motion. Det är inte fråga om att negligera vare sig skrivelse eller innehåll. Det handlar om en uppläggning av vårt sätt att arbeta i riksdagen. Vi har fått skrivelsen därför att regeringen redovisar det miljöpolitiska läget och likaså vad den tänker göra. Från moderat sida har vi en sådan långsiktig miljöpolitik, och vi var så välinformerade redan innan skrivelsen lades fram att vi redan har utarbetat vår miljöpolitiska strategi i samband med den allmänna motionstiden. Vi behöver därför inte återkomma och upprepa våra krav i anslutning till att skrivelsen kommer. Dessutom vet vi att väldigt många av frågorna kommer upp i anslutning till miljöbalken, i anslutning till följdlagstiftning till miljöbalken och i anslutning till miljöpropositionen. Det är därför vi har valt att inte motionera med anledning av en skrivelse vars innehåll vi i stort sett var informerade om innan den kom. Det handlar inte om att negligera, utan bara om att tillämpa en, som vi menar, rationell arbetsordning i kammaren.
Herr talman! Det var en del som förvånade mig i Göte Jonssons anförande. Skall jag tolka detta som att Moderaterna har varit informerade om skrivelsen innan den kom, dvs. att detta är en skrivelse med en annan majoritet än den vi brukar ha i kammaren. Är detta något som Moderaterna har kommit överens om tillsammans med regeringen innan det lades fram? I så fall är det mycket märkligt - i så fall är ju Moderaterna ett parti som samarbetar med regeringen inom områden som vi andra inte alls känner till. Bedrivs miljöpolitiken i dag i samverkan mellan moderater och socialdemokrater? Är det det som Göte Jonsson antyder? Å andra sidan måste jag säga att vi känner till Moderaternas långsiktiga miljöpolitik - med betoningen på lång. Det går oerhört långsamt.
Herr talman! Gudrun Lindvall behöver inte göra sig lustig. Vad jag menar med att vi känner till innehållet är att det mesta av skrivelsens innehåll ligger inom ramen för allmän kunskap om miljöpolitiken. Man behöver inte springa på departementet och leta för att få de uppgifterna. Jag förutsätter att Gudrun Lindvall och Miljöpartiet är lika välinformerade om de allmänna politiska miljöfrågorna och miljöproblemen. Man behöver alltså inte gå till departementet för att få de här uppgifterna. Det är så vi moderater har arbetat i detta sammanhang.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att det som skiljer är att vi i Miljöpartiet ansåg att skrivelsen behövde kompletteras med en hel del som inte fanns med. Vi ansåg också att mycket av det som stod i den behövde rättas till. Vi var inte nöjda med den miljöpolitik som regeringen presenterat. Men det var uppenbarligen Moderaterna.
Herr talman!

Vi ser emellertid Vattendragsutredningens förslag som ett hot mot de outbyggda vattendragen. Det skydd som finns i NRL har inneburit ett starkt skydd, som enligt vår uppfattning bör behållas. I dag är hoten mot de outbyggda och oreglerade vattendragen många. Det nyligen införda investeringsbidraget för småskalig vattenkraft är ett. Det hotet förstärks genom VDU:s förslag. Beslutet att avveckla Barsebäck innebär ett annat och än värre hot mot främst de stora outbyggda älvarna i Norrland. Vi moderater vill inte stänga Barsebäck. Vi vill behålla kärnkraften så länge den är säker och tillförlitlig. Vi vill ha ett säkert och tillförlitligt älvskydd. Det finns i gällande naturresurslag. Jag yrkar därför bifall till reservation 5 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Huvuduppgiften för naturresurslagen är att ange för olika lagar gemensamma prövningsgrunder som stöd för en allsidig och långsiktig bedömning av frågor om konkurrens beträffande mark och vatten. Vi ser ofta att denna konkurrens finns. Det gäller att hela tiden se hur avvägningar skall göras mellan olika intressen. Det är viktigt att se till helheten och till långsiktiga lösningar. Att utforma lagar är en politisk process - en demokratisk process. Gång på gång måste jag säga att jag har svårt att förstå varför man har ett demokratiskt instrument i riksdagen, där partier och enskilda, i förening eller en och en, ges tillfälle att under en särskild allmän motionstid framföra sina synpunkter. När motionerna sedan skall sakbehandlas i utskotten anser ju oftast den sittande majoriteten att de motioner som kommer så att säga ifrån fel håll bara skall avslås! Ibland avslås de med en mycket positiv skrivning i utskottsbetänkandet. Men att gå hela vägen ut och tillstyrka motionerna - nej, det tycks vara att gå alltför långt. I detta betänkande kan man se prov på detta. Vi kan därför se ett antal reservationer. Det goda med det är ändå att vi kan få en debatt om sakfrågorna här i kammaren. Jag vill belysa tre områden som vi från Centerpartiet vill lyfta fram, och där vi inte till fullo har blivit hörsammade. Det gäller frågor om det kommunala vetot, om vattenkraftens roll i energibalansen och om synen på nationalstadsparker. Jag skall först tala om det kommunala vetot. Utskottet har vid åtskilliga tillfällen behandlat motioner med förslag om att det kommunala vetot oinskränkt skulle omfatta också anläggningar för slutförvaring av utbränt kärnbränsle. Till skillnad från Socialdemokraterna vill vi från Centerpartiet stärka det kommunala självbestämmandet. Vi vill att samtliga undantag som i dag finns för kommunalt veto skall upphöra. I den här frågan brukar vi vara överens med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, men jag saknar deras underskrifter av min reservation och undrar varför. Jag yrkar bifall till reservation 2 under mom. 7. Jag övergår nu till frågan om vattenkraften. Under praktiskt taget varje år sedan slutet av 1960-talet har riksdagen haft att överväga frågor om älvskydd. I riksdagen finns numera också ett brett stöd för uppfattningen att det nuvarande älvskyddet bör stärkas och omfatta fler älvsträckor än i dag. Det finns anledning för riksdagen att även i dag stryka under den uppfattningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 4 under mom. 11. Till sist skall jag ta upp synen på nationalstadsparker. Jag har förhoppningen, och jag tror, att alla inser betydelsen av grönområden även i städerna. Dock tycks inte alla ha insikten att man måste se till att de i större utsträckning än vad som sker i dag får ett verkligt skydd i vår lagstiftning. Centerpartiet anser att det relativt nya begreppet nationalstadspark skall få en vidare användning än vad det har i dag. Vi hoppas att det kommer till fler parker i fler städer som får den benämningen. Jag vill dock tillägga att jag anser att det är oerhört viktigt att regeringen är lyhörd och tillmötesgår de synpunkter som kommer från de kommuner som vill satsa på att få en grön oas i sin stad, annars tror jag att detta blir förfelat. Redan i förberedelsearbetet måste man ha ett nära samarbete mellan regeringen, länsstyrelser och kommuner. I annat fall tror jag inte att vi kommer att få se fler nationalstadsparker i Sverige, och det vore trist för städernas, människornas och miljöns skull. Jag ser mycket positivt på den skrivning som utskottet har i betänkandet när det gäller att ta hänsyn till de synpunkter som jag har anfört i min motion om nationalstadsparken i Uppsala, men det är absolut nödvändigt att man för en nära dialog med Uppsala kommun i den här frågan. Jag avstår därför från att yrka bifall till min reservation i det ärendet och nöjer mig med att yrka bifall till reservation 12 under mom. 21 angående nationalstadsparker.

Herr talman! Naturresurslagen syftar till att främja en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och även den fysiska miljön i övrigt. Vi inom Folkpartiet liberalerna värnar särskilt om den biologiska mångfalden vid älvarna. Jag vill därför kraftfullt och entydigt slå fast att vi anser att epoken med utbyggnad av vattenkraft i outbyggda älvar och andra i huvudsak orörda vattendrag skall vara avslutad. Vi vill att riksdagen gör ett tillkännagivande om detta. Det har vi också yrkat på i vår partimotion. Utskottets majoritet tycker att det är onödigt. Någon utbyggnad utöver 66 TWh skulle inte vara aktuell. Men vi är ändå inte övertygade, eftersom det vid ett flertal tillfällen förts på tal att bygga ut vattenkraften. Folkpartiets partimotion stöds i utskottet av Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Vi har alltså en fempartireservation i betänkande, nämligen reservation nr 4. Jag yrkar bifall till reservation nr 4. I bostadsutskottets betänkande finns det också konkreta förslag på ökat skydd för Sölvbacka strömmar och Gideälven. Vi stöder dem också. Det som beskrivs i reservationerna 9 och 10 är också bra förslag, och det är fem partier som står bakom de förslagen. Vi tycker också att ett ökat älvskydd behövs på ett flertal sträckor. Regeringen borde lägga fram sådana förslag. Jag vill också kommentera frågan om nationalstadsparker. Vi i Folkpartiet har valt att nöja oss med ett särskilt yttrande om inrättande av ytterligare nationalstadsparker. Vi konstaterar att det finns goda skäl att fatta beslut om flera parker, men eftersom det pågår överväganden i Regeringskansliet om detta har vi inte något konkret förslag i dag. Signalen från vår sida är att det finns goda skäl att fatta beslut om flera parker. Vi väntar oss alltså förslag om det. Herr talman! För att inte ta kammarens tid i anspråk i onödan nöjer jag mig alltså med mitt yrkande om bifall till reservation nr 4. Jag stöder självfallet de övriga reservationer som Folkpartiet har markerat i betänkandet.

Herr talman! Det verkar som om vi har fått en ny blockpolitik när det gäller frågorna om naturresurslagen, nämligen Socialdemokraterna och Moderaterna i ett stort block mot övriga partier med en större vilja att bevara och skydda grundläggande naturvärden. Det märks tydligt på de reservationer som lagts fram med anledning av detta betänkande. Det finns tre fempartimotioner om vattenkraften. De är mycket viktiga för synen på vattenkraften. Epoken med en utbyggnad av vattenkraften måste vara slut av minst två viktiga skäl. Vi har ett ansvar och en skyldighet att se till att kommande generationer får uppleva orörda älvar och en levande vildmark i minst den omfattning som vi har i dag. Dessutom måste vi inse att vårt sätt att använda energi inte är ekologiskt hållbart eller rättvist gentemot andra delar av världen. Vi måste spara energi och t.ex. använda elenergin på ett effektivare sätt. Elenergi till uppvärmning är ett slöseri med en förädlad energiform. I det läge som vi nu fått, i och med beslutet om att avvecklingen av kärnkraften skall inledas, finns det många som vill utnyttja situationen för egna syften. En part är t.ex. Kraftverksföreningen som naturligtvis kraftfullt kommer att verka för en utbyggnad av vattenkraften för att ersätta den el som faller bort i takt med kärnkraftverkens utfasning. Därför är det viktigt att tala om att det är ett marknadsföringsknep att kalla vattenkraft från t.ex. Klippens kraftstation för miljöanpassad. Det är ett vilseledande begrepp. Det skall naturligtvis få folk att tro att den typen av vattenkraftsanläggningar är miljöanpassade och inte särskilt farliga för den omgivande miljön. Men där finns, som i alla andra anläggningar, ett stort regleringsmagasin som påverkar miljön lika mycket som ett traditionellt kraftverk. Det finns tröskeldammar för att upprätthålla vattennivån liksom regleringar av flöden i de olika forsarna som påverkar både öring och rödingbestånden samt övrigt växtoch djurliv. För den oinvigde ser det hela inte så farligt ut, eftersom vattnet flödar och det finns liv i älven, men det är ett förföriskt skådespel och ett liv långt ifrån normaltillståndet med högvattenflöden och lågvattenflöden om vartannat. Det är bra om riksdagen uttalar sin mening om dessa projekt. Tyvärr medverkar staten till fortsatt legitimitet för sådana här projekt eftersom NUTEK är med och finansierar utvecklingen av dessa. Tyvärr är inte forskningen runt det hela tillämplig på redan utbyggda älvar, vilket kanske skulle kunna ha haft ett värde. Syftet är dock en fortsatt utbyggnad av s.k. miljöanpassad vattenkraft, vilket jag bestämt motsätter mig. Ett projekt skulle kunna vara Sölvbacka strömmar. Regeringen har nu sagt nej till en försäljning av fallrättigheterna till Bergs kommun, och det är bra. Det som är mindre bra är den fortsatta oviljan från Socialdemokraterna och Moderaterna att föra in Sölvbacka strömmar i naturresurslagen för att en gång för alla få slut på diskussionen om utbyggnad eller ej. Det kostar inget. Det har ingen budgetpåverkande effekt, och det passar nog in i EU:s konvergenskrav, de krav som så starkt styr all politisk vilja och innehållet i politiken. Regeringen tänker inte begära hos riksdagen att få sälja fallrättigheterna i Sölvbacka strömmar, och riksdagen tänker inte heller föreslå detta i nuläget. Varför då inte få slut på tvivelsmålen om utbyggnad eller ej genom att föra in älvsträckan i 3 kap. 6 § för att ge den ett normalt älvskydd? Ni som inte vill det måste ju inse att misstanken fortfarande finns om avsikten i frågan. Vad vill ni egentligen med Sölvbacka strömmar och dess framtid? Ett älvskydd i naturresurslagen skulle säkert också vara till fördel för tankarna på att återställa älven i dess ursprungliga skick, något som är väl förankrat hos lokalbefolkningen och inte minst hos länsstyrelsen i Jämtland. Det skulle naturligtvis underlätta möjligheterna att gå vidare med ett sådant projekt. Gideälven bör också skyddas i naturresurslagen. Ett misstag under den förra mandatperioden gjorde att den inte blev skyddad. Detta borde denna riksdag kunna rätta till, och chansen finns ju i och med det här betänkandet. Till slut, herr talman, vill jag kommentera frågan om det kommunala vetot i planfrågor, liksom frågan om en eventuell likströmskabel till Polen. Vänsterpartiet har medverkat till att regeringen kan lägga fram en proposition om en miljöbalk som stöds av en riksdagsmajoritet tillsammans med Miljöpartiet. Detta innebär att man får kompromissa i vissa frågor, vilket gör att en förstärkning av det kommunala vetot inte var möjlig. Dock innebär miljöbalkens skrivningar klara krav på aktsamhet och varsamhet samt att kraven på miljökonsekvensbeskrivningar utökas. Detta stärker miljöhänsynen som helhet och skärper kraven på de undantag som får göras utifrån det kommunala vetot. I sak har dock inte min inställning förändrats, utan kommunens ord skall naturligtvis väga tungt i frågor som berör projekt inom kommunens egna gränser. När det gäller Polenkabeln kommer skrivningarna i miljöbalken att kräva större hänsyn, vilket gör att en prövning den vägen blir möjlig. Däremot bör man i det framtida arbetet med miljöbalken och naturresurslagen se till att även sjökabel blir en del av den prövning som skall göras och kan göras och som har byggts ut med krav när det gäller t.ex. större vägprojekt, järnvägar, m.m. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 6 och 9.

Herr talman! Miljöpartiet anser att regeringen har anledning att ta förnyad ställning till koncession för den s.k. Polenkabeln eftersom det blir fråga om ny sträckning och nya landfästen. De aktuella kommunerna både på den polska och på den svenska sidan har sagt nej. Därför måste kabelns miljöpåverkan övervägas på nytt, anser vi. Någon prövning enligt 4 kap. naturresurslagen har inte genomförts och inte heller någon miljökonsekvensanalys. Den nya miljöbalkens övergripande principer borde få genomslag när det gäller ett projekt med så oklara miljökonsekvenser. Försiktighetsprincipen och kraven på att använda den bästa och mest miljöriktiga tekniken finns där lagstadgade och en förnyad prövning enligt 17 kap. 3 § skulle möjliggöra beaktande av just dessa principer. Jag yrkar bifall till reservation 1. Till det här betänkandet, herr talman, har Miljöpartiet fogat ett antal särskilda yttranden. Det handlar om möjligheten till prövningsplikt om skyddsvärda naturvärden skulle riskeras med en viss flexibilitet som vi kan acceptera. Vi talar också om att miljödomstolarna skulle ha möjlighet att sköta tillståndsprövningarna fullt ut om det visar sig att det skulle behövas. Sedan har vi en fundering om vem som skall upprätta miljökonsekvensbeskrivningar. Vi skulle vilja att en oberoende instans ansvarade för det. Detta om de särskilda yttrandena just i det här avseendet. Det här betänkandet handlar ju också om älvar och vattenkraft. Miljöpartiets utgångspunkt är att inga nya utbyggnader får ske oavsett om de är stora eller små. Något helt annat är att effektivisera de nuvarande kraftverken, som bl.a. utgörs av gamla kvarnar och sågar, utan ytterligare miljöpåverkan. Det är givetvis önskvärt. Men det tycks råda en osäkerhet om vad ombyggnad respektive utbyggnad betyder i samband med investeringar i vattenkraftverk. Begreppens innebörd blandas ofta ihop. En utbyggnad är en utbyggnad, låt oss vara överens om det. Vattenområden och älvsträckor som omfattas av skyddet i naturresurslagen måste förbli skyddade och inte kunna byggas ut på grund av att vattenföretaget då sägs medföra endast obetydlig miljöpåverkan. För övrigt anser vi att de sista stora orörda älvarna, Piteälven, Vindelälven, Kalixälven och Torneälven skall grundlagsskyddas. Häromdagen fick vi reda på att ett forskningsprogram som skall utreda vattenkraftens miljöeffekter var på gång. Programmet bekostas av staten bl.a. genom Nutek och vattenkraftsföretagen. Kraftindustrins forskningsstiftelse Elforsk AB skall hålla i projektet. Men Fiskeriverket och Naturvårdsverket är också intressenter. Det startar i år, har det sagts, och skall pågå i tre år men bör också ses som ett långsiktigt program. Det skall handla om den redan befintliga vattenkraften, säger man. Men resultatet skall kunna användas om politikerna beslutar sig för att bygga ut vattenkraften. Bl.a. LO driver frågan om utbyggnad av älvarna i Norrbotten. Bland många har detta inneburit nya hot. Man anar att det är en ändring på gång i inställningen till vattenkraften. Utbyggnadsbeslutet enligt naturresurslagen 1987 är så svagt att ett parti i politisk majoritet lätt kan riva upp beslutet, och sedan kan det vara kört. I en gemensam motion med Vänstern, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet påpekas att en utbyggnad av en älv eller ett vattenområde är oåterkallelig och kan i princip inte försvaras med att en vattenkraftsutbyggnad skall kunna betraktas som miljöanpassad. Möjligen kan man göra det mer eller mindre skonsamt, det vet vi. Men att tro att man kan bygga miljöanpassat har inte med verkligheten att göra. Vi ledamöter i bostadsutskottet hade för inte så länge sedan möjlighet att på ort och ställe studera Klippens kraftstation och den miljöanpassning man där ansåg sig ha lyckats med. Det är viktigt att vi inte låter oss förföras av ett ytligt språkbruk och det lättast synliga. Skall man använda begreppet mijöanpassning har man skyldighet att i detalj förklara anpassningen till den fauna och flora som har sin naturliga hemvist i och kring älven. Jag yrkar därmed bifall till reservation 6. Jag vill också tala om att jag stöder reservation 4. Trots att Sölvbacka strömmar ser ut att ha räddats anser jag att det än en gång är viktigt att markera ståndpunkten i den gemensamma reservationen på flerpartimotionen. Det är dags att älvsträckan tas in, precis som Owe Hellberg sade, i 3 kap. 6 § första stycket i naturresurslagen. Frågan måste få ett slut. Jag yrkar därmed också bifall till reservation 9. Även Gideälven uppströms Björna har vi tidigare varit överens om i Vänstern, Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Sträckan borde undantas från utbyggnad, det är vi alla överens om. Men det är ju självklart egentligen. Inte en meter till av utbyggnad gäller åtminstone för oss i Miljöpartiet. Frågan om nationalstadsparkerna återkommer. Jag vill bara här understryka att jag stöder Centerns motion om fördjupat underlag som utgångspunkt för beskrivningar av den befintliga nationalstadsparkens natur och kulturvärden och förslaget om en utredning om miljöförbättrande åtgärder. Det är viktigt att denna den första nationalstadsparken lyckas och får en utformning och ett innehåll värt att ta efter och att använda som referenspark för de kommande nationalstadsparkerna. Det är extra roligt för mig eftersom jag vet att det en gång i slutet av 80-talet var en miljöpartist, nämligen Anna Horn, som var initiativtagare till parken i Stockholm. Till sist det kommunala vetot. Miljöpartiet har alltid velat ha en utvidgning av det kommunala vetot. Det har vi velat ända sedan 1991 när det luckrades upp. Detta är man också överens om från tre partier, nämligen Centerpartiet, Vänstern och Miljöpartiet. Att vi inte yrkar bifall till motionen utan i stället skriver ett förklarande yttrande beror på att det när motionen utformades fanns förhoppning om att det under miljöbalksförhandlingarna skulle kunna göras förändringar i naturresurslagen. Nu fanns inte en sådan möjlighet, och därför är motionens koppling till miljöbalken inte relevant. Självklart kommer vi dock att jobba för det här framöver. Jag tror att en diskussion härom speciellt kommer att tas upp i samband med att miljöbalken kommer upp till behandling i riksdagen.

Herr talman! Vi kommer, Rigmor Ahlstedt, att göra det på alla de sätt som är möjliga härefter. Vi kommer aldrig att ge upp den här tanken. Jag hoppas att vi kan föra den politiken gemensamt framöver. Vi skall kanske inte nu föra en debatt om miljöbalken, men jag vill påminna Rigmor Ahlstedt om att utvidgningen av det kommunala vetot inte heller fanns med i det borgerliga förslaget till miljöbalk.
Herr talman! Jag tycker faktiskt att ni från Miljöpartiet har sålt er ganska enkelt när ni i det här betänkandet inte ens klart har sagt ifrån utan i stället har hänvisat till något som skall komma. Miljöbalken finns ju ännu inte på vårt bord.
Herr talman! Nej, vi har klart tagit ställning, vilket framgår av det särskilda yttrandet. Att det inte framförts i en reservation tror jag att Rigmor Ahlstedt förstår. Det var fråga om en förhandling om en miljöbalk, där naturresurslagen inte behandlades särskilt.
Herr talman! Naturresurslagen trädde liksom för övrigt också plan och bygglagen i kraft den 1 juli 1987. Bestämmelserna i NRL syftar till att främja en ur ekologisk, social och samhällsekonomisk synvinkel långsiktigt god hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Till lagen har knutits ett tiotal olika lagar som reglerar ianspråkstagandet av mark och vatten för olika ändamål. Genom den konstruktionen har NRL fått en central roll, och den brukar betraktas som en s.k. paraplylag. Jag skall här begränsa mig till det avsnitt som berör utbyggnad av vattenkraften och älvskyddet. Det handlar om att skydda älvar och älvsträckor från utbyggnad av vattenkraft, enligt 3 kap. 6 § naturresurslagen. 3 kap. 6 § NRL. Utöver dessa fanns ett antal älvsträckor som ansågs kräva ytterligare överväganden. Sölvbacka strömmar i Härjedalen. Av dessa ligger frågan om utbyggnad av sträckan vid Brunnsberg i Österdalälven på regeringens bord. De övriga två föreligger för beslut här i dag. Vi har nu väntat länge nog på ett besked från regeringen när det gäller Brunnsberg i Älvdalen. Är regeringen beredd att trotsa den överväldigande majoritet av befolkningen i Älvdalens kommun som kräver att sträckan skall skyddas? Detta är den sista rest av Österdalälven som fortfarande har något kvar av sin forna glans. Att sträckan skall skyddas kräver, utöver den stora folkomröstningsmajoriteten, också kommunen, länsstyrelsen, Fiskeriverket, den samlade miljörörelsen m.fl. remissinstanser. Nu är det dags för beslut. Min vädjan till regeringen och miljöminister Anna Lindh är: Dra inte den här frågan i långbänk! Folket i Älvdalen har väntat länge nog. Säg nej till en utbyggnad, och rädda med hjälp av naturresurslagen den sista spillran av Österdalälven i dess forna glans! Låt demokratin och folkviljan segra. Herr talman! Egentligen hade vi förväntat oss en proposition från regeringen angående skyddet av våra vattendrag. En sådan tycks inte komma, och tur är kanske det. Remisskritiken mot Vattendragsutredningens slutbetänkande är ju total. Miljöminister Anna Lindh har för övrigt också gjort tydliga uttalanden, bl.a. i Naturskyddsföreningens tidning Vår Natur nr 5 1997, om att regeringen inte vill bygga ut några vattendrag. Om regeringen samlar sig och lägger fram en proposition om stärkt skydd av våra vattendrag, är allt gott och väl. Det är dags för ett tillkännagivande av att epoken av vattenkraftsutbyggnad är avslutad. Vi väntar på fler förslag till skydd enligt NRL. Det är dock i dagens läge oklart vad som egentligen sker. Talet om miljöanpassad vattenkraftsutbyggnad oroar men är bara vackert prat. Det är vattenkraftsindustrins sätt att försöka rättfärdiga fortsatt exploatering av våra få återstående bevarade älvar och älvsträckor. Det är nu, herr talman, angeläget att understryka vikten av att man inte öppnar för vattenkraftsutbyggnad i de älvar, vattendrag och strömsträckor som har ett omistligt värde. Särskilt viktigt i dag är att ett beslut fattas om Gideälven uppströms Björna och När vi nu har en lagstiftning som ger möjlighet till lika hantering av alla skyddsvärda älvar och älvsträckor är det naturligt att använda den lagstiftningen och således i dag besluta att skydda båda dessa älvsträckor enligt 3 kap. 6 § i naturresurslagen. Herr talman! Med detta nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna nr 9 och 10.

Herr talman! Det skall i år kunna göras personval, och det är kanske då lämpligt att göra några personliga reflexioner kring det som här har sagts. Owe Hellberg begär replik redan innan jag ens har börjat tala, och det är kanske lika bra med tanke på det som jag nu kommer att säga. Owe Hellberg och Vänsterpartiet menar att det har uppstått ett nytt block bestående av småpartier och att Socialdemokraterna och Moderaterna skulle utgöra ett annat block. När man ser på reservationerna blir man dock inte speciellt imponerad i varje fall av det nya blocket. Man kan också göra litet personliga reflexioner kring det som här har sagts av Miljöpartiets och Vänsterpartiets representanter. Man hävdar att man har varit med om en uppgörelse om en proposition om en miljöbalk, som man tycker är en kompromiss. Man tycker dock inte att kompromissen är bra utan skall arbeta vidare utifrån att få ännu mer. Detta föranleder mig att fundera litet kring hur bräckligt det kan vara i politiken med bundsförvanter som Vänsterpartiet och Miljöpartiet i sådana här frågor. Först ställer man sig bakom någonting, men sedan vill man förändra det mesta av det som man har gjort upp om. Jag skall nu inte diskutera miljöbalken här, herr talman. Den får vi anledning att återkomma till både i utskottsarbetet och här i kammaren, men jag hyser ändå farhågor för att man kanske inte kan lita på vare sig Vänsterpartiet eller Miljöpartiet när man gör upp om någonting i de här frågorna. Inte minst vår kanslichef, som har varit med i många år i riksdagen, men också jag själv under drygt 20 års tid har upprepade gånger fått ta ställning till samma motioner och lyssna på samma argument. Riksdagen fattade i mitten på 80-talet, alltså för drygt tio år sedan, beslut om vattenkraften vad avser terawattimmar, älvsträckor osv. Varje år återkommer en del partier och upprepar misstänkliggörandet av att regeringen inte är att lita på - socialdemokratin är inte att lita på. Förste vice talmannen och jag var med på den tiden när Sölvbacka strömmar diskuterades. Det kostade mycket pengar för statskassan. Det var väl en av de bästa affärer som Sydkraft någonsin gjort - hundratals miljoner. Då fattade riksdagen beslut om att det inte skall ske en utbyggnad. Sedan upprepas år efter år en misstanke om att något skall ske. Vi politiker borde ibland kunna tro på de beslut som fattas i riksdagen. Det verkar inte så, och det får vi väl leva med. Det är därför jag hyser mina misstankar om tvivelaktiga partner. Därför kan det vara bra att det uppstått ett nytt block med en del reservationer. De är egentligen ganska onödiga. Vi har diskuterat det kommunala vetot i åtskilliga år i riksdagen, fru Ahlstedt. Självfallet har kommunerna en bestämmanderätt i vårt land. Det kan ju alltid inträffa saker i denna värld som innebär att riksdagen, de folkvalda, någon gång måste fatta ett beslut. Jag kan inte se att en kommun som inte vill ha en verksamhet skulle bli överkörd utan att alla möjligheter som finns har prövats. Ytterst måste någon fatta ett beslut - om man ställs inför faktum att beslut måste fattas. Vem skall annars fatta beslut? tangerar ett regeringsbeslut från juli 1997. Det är klart att den frågan kan diskuteras från olika utgångspunkter. Om man diskuterar med utgångspunkt i att regeringen på olika grunder har fattat ett felaktigt beslut, får man vända sig till förste vice talmannen och hans kamrater i konstitutionsutskottet. När man läser och lyssnar på Miljöpartiet - och det kanske även gäller Vänsterpartiet - får man intrycket av att det är domstolar som skall avgöra allt här i livet. Jag minns en debatt om fri och rättigheter i början av 70-talet. Jag konstaterade att en av de mest detaljerade författningarna i fråga om fri och rättigheter fanns i Sovjetunionen. Där fanns en lång rad punkter om fri och rättigheter för människor. Men de följdes ju inte. Det är viktigt att politiken skall styra över juridiken. Det är riksdag och regering som stiftar lagar. Om det är fel på lagarna skall de förändras. Politiken skall styra de politiska överväganden som skall göras i olika aspekter. Det är inte något slags domstol som skall fälla de avgörandena. Det är litet märkligt att i en reservation diskutera att kraftverksföreträdare kallar någonting för "miljöanpassad vattenkraft". När skulle det vara förbjudet, herr talman, för organisationer, myndigheter och företag att utnyttja rätten att tänka och tala om vad de tycker i olika frågor? Det är sant, som Per Lager säger, att vi har besökt Klippens kraftstation. Jag tycker att det är alldeles utmärkt att den redan finns där. Ibland verkar det som om att de 66 TWh som riksdagen har fattat beslut om - om möjligheter att utnyttja vattenkraften - egentligen skall rivas upp. Det är klart att det påverkar miljön. All mänsklig verksamhet, all utbyggnad av vattenkraft, vad vi än pysslar med, påverkar miljön i olika former. Men vi måste alltid göra andra avväganden. Det har stiftats lagar för att klara den situationen - naturresurslagen, vattenlagen osv. Herr talman! Jag är inte speciellt imponerad av de nya reservationerna i det nya blocket. Därför yrkar jag naturligtvis avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! S och m i ett gemensamt block. Det är rätt intressant att Lennart Nilsson inte tyckte att det var så dumt. Jag trodde att m var huvudmotståndarna inför valet för Socialdemokraterna. Jag pratade om miljöfrågor. Det går att titta på tillgänglig statistik. Den situationen är ofta förekommande. Självklart ställer vi upp på uppgörelser. Därför har vi tagit konsekvenserna av det och låtit reservationer i stället bli särskilda yttranden - som behandlas på ett annat sätt. Lennart Nilsson kan vara lugn för att vi skall fullfölja våra uppgörelser. Däremot skall man alltid ha rätten att driva sina egna idéer, även vid en uppgörelse. Den kan inte vara slutgiltig. Den är inte något slutdokument. Det är tredje gången vi behandlar frågan. Första gången hänvisade majoriteten till Vattendragsutredningen. Den pågick, så då gick det inte att säga något. Den utredningen är i dag avfärdad. Naturresurslagen lyfts i sin helhet in i miljöbalken. Andra gånger var det förhandlingarna med Bergs kommun som störde. I dag vet jag inte vad det är. Varför går det inte att slutgiltigt skydda Sölvbacka strömmar i naturresurslagen, Lennart Nilsson?

Herr talman! Det finns ingen logik och konsekvens i ett sådant uttalande om man inte fullföljer det genom beslut i naturresurslagen. Lennart Nilssons korta svar låter märkligt. Det håller inte i sin förlängning. Jag vill kommentera två saker till. I frågan om domstolsprövningar blandar Lennart Det är litet tokigt att göra så när det inte förhåller sig så i verkligheten. Sedan var det begreppet "miljöanpassad vattenkraft". Det är ganska farligt om intresseorganisationer myntar nya ord och begrepp, om de vill hävda att det ligger någon vetenskap i detta. Jag avråder bestämt från det, och det skall inte heller ske.
Herr talman! Andra får väl avgöra vem som är mest logisk - om det är Owe Hellberg eller jag. När är det rimligt att vi över huvud taget lägger oss i vad en organisation uttalar? Det är upp till dem om de vill kalla detta för "miljöanpassad vattenkraft". Det skall inte riksdagen lägga sig i.
Herr talman! Jag har stor respekt för att Lennart Nilsson har suttit i riksdagen i 20 år och har stor erfarenhet. Samtidigt tycker jag att det är bra att det kommer in nya ledamöter med stor erfarenhet från det kommunala livet. Jag har stor respekt för de kommunala företrädarna och att de kan fatta beslut där hänsyn tas till hela Sverige. När frågor återkommer, år efter år, vare sig från gamla eller nya ledamöter, måste man lyssna på dem. Om det inte fanns något värde i frågorna skulle de inte dyka upp. Det kommunala vetot har ett värde. Vi i Centerpartiet tycker att det är viktigt att ha respekt för det. Vi i Centerpartiet har många gånger framhållit - och det har Lennart Nilsson fått erfara - att vi vill hellre ha samarbete än konfrontation. Det gäller också samarbete från riksdagens sida ut mot kommunerna. Det var också ganska skönt att Lennart Nilsson visade klarsynthet i fråga om att det samarbete om miljöbalken som har inletts, och kanske också slutförts, med Miljöpartiet och Vänsterpartiet är ganska bräckligt.
Herr talman! Jag glömde en sak när det gällde Rigmor Ahlstedt, och det handlade om nationalstadsparkerna. Nu bereder man frågan om nationalstadsparker i Regeringskansliet. Eftersom jag började uttrycka mig personligt tidigare kan jag göra det även här. Jag tycker att vi här ibland fattar beslut om saker som redan nu kan genomföras. Jag upplever att det går att klara dessa frågor utifrån de möjligheter som kommunerna har. Jag har t.ex. svårt att förstå vad det är för mening med att göra Slottsskogen i Göteborg till en nationalstadspark. Där blev jag körd i barnvagn av min mor när jag var liten. Jag utgår från att det inte finns någon klok kommunpolitiker i Göteborg som skulle komma på tanken att göra om Slottsskogen till någonting annat. Det blir konstlat på något sätt. Möjligtvis kan de ha ett symbolvärde, men jag tror inte att nationalstadsparkerna har någon större betydelse i praktiken. Det går att genomföra sådana här saker utan just det begreppet. Men vi får naturligtvis möjligheter att återkomma till detta eftersom frågan bereds i Regeringskansliet. Jag har ändå uttryckt min uppfattning.
Herr talman! Dessvärre har det visat sig att man just i städerna tar alla parker som man på något sätt kan och bygger även i dem. Jag tycker att vi härifrån bör framhålla att det är väldigt viktigt med grönområden i städerna, inte bara för städernas egen skull, för att det skall vara vackert, utan för att det är en miljöfråga att vi har gröna växter i staden. Det är förvånande att Lennart Nilsson inte inser det ordentligt.
Herr talman! Jag delar Rigmor Ahlstedts uppfattning att det är viktigt med gröna växter och blommor. Men det är ingen logik i detta. Tidigare resonerade Rigmor Ahlstedt utifrån att det kommunala vetot var någonting heligt i kommunerna, men det är däremot inte heligt att kommunerna får bestämma över sin egen planering, t.ex. vad man vill göra med Slottsskogen.
Herr talman! Jag vet inte om Lennart Nilsson har varit inblandad i miljöbalksarbetet, som fortfarande pågår, men jag har åtminstone uppfattat att den överenskommelsen är oerhört stark och hållfast. Det är ingen bräcklighet i den. Med anledning av bl.a. det har flera av de reservationer som fanns till betänkandet gjorts om till särskilda yttranden. Det är respekt för det arbetet och den överenskommelsen. Vi slår oss självfallet inte till ro med detta. Det vore idiotiskt om man satte sig ned och var nöjd med detta för all framtid. Vi skall självfallet jobba vidare, därför att miljöbalken har såsom den ser ut i dag väldigt mycket kvar som måste bearbetas och utvecklas. Det är det som vi vill jobba vidare med. I fråga om "miljöanpassning" får vem som helst självfallet använda vilka ord som helst. Men om man skall använda detta ord i ett officiellt sammanhang, som en bedömningsgrund, och kalla en utbyggnad av vattenkraft miljöanpassad måste man förklara vad man menar med "miljöanpassning". Det måste gå att kommunicera med detta begrepp. Hur påverkar det fauna och flora? Det är det som är intressant, inte att man kallar det "miljöanpassning", "ekologisk utbyggnad" eller någonting annat. Man måste tala om vad det innebär. Som jag ser det går det inte att använda ordet "miljöanpassning" i det här fallet, och då måste man tala om det.
Herr talman! Om det nu är ett kraftverksföretag som begär tillstånd för en utbyggnad av en sträcka någonstans eller vill förbättra och förändra är det naturligtvis upp till det företaget att motivera varför de vill göra det och motivera varför det anses miljöanpassat. Sedan får det naturligtvis prövas i vanlig ordning utifrån de lagar som finns. Det finns ingen anledning för riksdagen att fatta beslut om vilka begrepp som olika företag får använda när de presenterar en verksamhet. Jag tycker att det är angeläget att även kraftverksföretagen, och i detta fall NUTEK, använder sina huvuden. Jag tror att det är viktigt att vi också tänker ibland i det här samhället.
Herr talman! Jag tror att det är en väldig skillnad mellan effektivisering och utbyggnad, som jag nämnde i mitt anförande. Jag tog också upp detta att det finns gamla kvarnar och sågar som man kan göra om till effektiva kraftverk utan att över huvud taget ändra på någonting när det gäller fördämning m.m. Om man inte påverkar mer än det som redan är påverkat kan man uttrycka det som en miljöanpassning. Man får alltså inte öka påverkan på något nytt sätt. Där är det väldigt viktigt att man tar vara på det som finns. Men därifrån till att gå till utbyggnad, dvs. att förändra miljön ytterligare, är det ett oerhört stort steg.
Herr talman! Lennart Nilsson ägnade en stor del av tiden åt att tala om bräckliga kompromisser som hans parti har träffat med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Lennart Nilsson visar sin känsla för hur bräckliga vissa politiska beslut är. Jag undrar om det är en erfarenhet från arbetet inom det socialdemokratiska partiet. Jag vill fråga: Står Socialdemokraterna enigt och kraftfullt bakom de synpunkter som förs fram om att man inte skall bygga ut vattenkraften ytterligare? Jag har deklarerat för mitt partis del att vi kraftfullt och entydigt vill slå fast att epoken av utbyggnad av våra älvar måste vara slut. Är det någonting som Socialdemokraterna kan ställa sig bakom? Om det nu är så, vad är det då för fel med att föra in Sölvbacka strömmar, Gideälven och Dalälven vid Brunnsberg i naturresurslagen, om man verkligen menar att det är ett långsiktigt skydd som man vill ge de här sträckorna?
Herr talman! Jag kan naturligtvis debattera mitt parti med Lennart Fremling, men då ute på torget i någon kommun. När det gäller de här frågorna vill jag påminna om att riksdagen i mitten på 80-talet - jag tror att det var 1985 - fattade beslut om vattenkraften, om att ytterligare utbyggnad inte var aktuell. Sedan kan man ägna sig åt semantiska övningar om det ena och det andra, men det är fullständigt klart för var och en att det inte kommer att ske någon utbyggnad av vattenkraften - vi misstänks ju ibland för att vilja det. Vad kommande riksdagar kommer att besluta om ett antal år finns det inte någon anledning för oss att diskutera här i dag. Men utgångspunkten är naturligtvis att vattenkraften är utbyggd, och de älvsträckor som inte anges som bevarade inom naturresurslagen får naturligtvis prövas i vanlig ordning från olika utgångspunkter. Vi kan naturligtvis förvänta oss att en del av dessa älvsträckor också tas in i naturresurslagen framöver.
Herr talman! Jag förstår fortfarande inte varför det skulle vara fel att föra in Sölvbacka strömmar, Gideälven och Dalälven vid Brunnsberg i naturresurslagen, om man ändå uttrycker en fast åsikt om att de inte skall byggas ut.
Herr talman! Det gäller det som har att göra med miljöanpassad vattenkraft. Det är väl ändå så, Lennart Nilsson, att när man säger "miljöanpassad" är det i och för sig ett ganska subjektivt uttryck. Men om vattenkraftsindustrin lyckas plantera detta begrepp på ett positivt sätt både hos oss och hos andra är jag övertygad om att man har lättare att få igenom framtida vidare exploateringar. Så till vida skulle man säkert gärna ha sett en plantering av det. Man har också försökt göra det, inte minst med oss - vi har besökt dem vid något tillfälle. Den andra fundering jag hade har redan blivit besvarad. Lennart Nilsson var själv med att fatta beslut om naturresurslagen 1987. Han är i princip mot en utbyggnad av en hel del vattenkraft. Men här är han inte beredd att skydda någonting som han vill skydda enligt den lagstiftning han själv 1987 fattade beslut om. Det finns inte riktigt någon logik i detta. Det är egentligen bara att konstatera att så är läget för Lennart Nilsson.

Herr talman! Framför oss ligger nu bostadsutskottets betänkande 5 som behandlar ett antal motioner från allmänna motionstiden i höstas, främst gällande plan och bygglagen. Alla motioner utom en har misshagat majoriteten och därför avstyrkts i betänkandet. Den motion som tillstyrks är en enskild moderat motion där man pekar på behovet av att reda ut och tydliggöra byggnadsnämndernas anmälningsplikt för att undanröja oklarhet om vad lagen egentligen innebär. Ett enigt utskott vill ge regeringen till känna att det i lagen införs en rätt för byggnadsnämnderna att själva bestämma sin talan och avgöra om tilläggsavgift helt eller delvis skall efterges vid överträdelse av reglerna om lovplikt. Detta är bra!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 Självfallet stöder vi även de andra moderata reservationerna i lika hög grad, men vi väljer av tidsskäl att yrka bifall endast till reservation Under den förra mandatperioden genomförde regeringen Bildt en av många efterlängtad förändring av PBL, nämligen att man tog bort kommunernas möjlighet att i detaljplan reglera detaljhandel med livsmedel och detaljhandel med skrymmande varor. Den ursprungliga utformningen av PBL slog fast att konsumenterna skall ha god tillgång till ett allsidigt sammansatt utbud av varor och tjänster och kunna prioritera mellan t.ex. låga priser, närhet till butiken och hög servicegrad, vidare att kommunen har ett ansvar för att markens användning planeras så att denna valfrihet så långt som möjligt skall kunna upprätthållas. Detta föranledde en del kommuner att tidigare upprätta s.k. varuförsörjningsplaner, där man slog fast riktlinjerna i dessa avseenden. Kommunala varuförsörjningsplaner! Blotta namnet får kalla kårar att löpa längs ryggraden i takt med att tankarna löper till en typ av samhälle som i vart fall inte jag vill se. Men här finns säkert några i kammaren för vilkas öron denna term fortfarande låter som ljuv musik - varuförsörjningsplaner.

Inom parentes skall jag säga att vi i dessa dagar i Skåne kan följa en debatt om etablering av stormarknader. Regionförbundet diskuterade etablering av alla nya stormarknader och vill ha ett tillfälligt stopp för alla nya planer i väntan på en samlad planering. T.o.m. landshövdingar förklarar sig stödja dessa tankegångar. Det kan ske just med stöd av den företagna lagändringen. Det här i kombination med möjligheterna för omgivande kommuner att resa invändningar har skapat ett tillstånd i Skåne som närmast kan liknas vid ett gräl kommunerna emellan. Inte ens socialdemokratiska kommunalråd tycks vara så förtjusta i detta försök till centralstyrning, åtminstone inte så länge det kan komma att drabba handeln i den egna kommunen. Det skall onekligen bli intressant att följa utvecklingen på detta område. Hur som helst tror jag inte att det bli konsumenterna som vinner på detta. Till skillnad från majoriteten menar vi att det aldrig skall vara kommunernas och stadsplanerarnas uppgift att åstadkomma en, som man säger i betänkandet, för konsumenterna lämplig butikstruktur. Det går nämligen inte att planera fram en optimal balans därvidlag. Den uppgiften skall vi överlåta till samspelet mellan konsumenternas efterfrågan och handelns utbud. Riksdagen borde här i dag i enlighet med vår reservation av regeringen begära ett förslag som upphäver lagändringen från den 1 januari 1997. När det gäller reservation om glesbebyggelserätten kan jag vara överens med utskottet om att en del har gjorts för att underlätta byggandet på landsbygden och glesbygden. Men vi anser inte att detta är tillräckligt. Vi vill helt enkelt vända på hela synsättet. Vi menar att huvudregeln skall vara en generell och lagstadgad rätt att bygga på landsbygden, dvs. utanför tätorterna. Vill man sedan från samhällets sida skydda ett visst område måste man i så fall planlägga det. Och är det inte planlagt skall det följaktligen vara fritt fram att bygga på sin mark. Endast starka skäl skall få hindra bebyggelse. Detta land har ju en stor glesbygd med många attraktiva områden för människor att bosätta sig i, och det är något som vi på alla sätt vill underlätta - underlätta för redan etablerade, för lantbrukare och småföretagare men även för andra som av någon anledning vill bosätta sig utanför tätorterna. Vi kan bara beklaga att inget annat parti vill stödja oss i denna vår ambition att stärka boendet på landsbygden. Vi hör ofta mycket fagert tal från denna talarstol när det gäller landsbygdsfrågorna och utvecklingen av landsbygden. Men i en sådan här fundamental fråga är det uppenbarligen ingen som ställer upp.

Herr talman! Näringspolitiken, utvecklingen av kommunikationer och regionalpolitiken inklusive landsbygdsutvecklingen måste kopplas samman med markanvändning och miljöfrågor. Det måste till en samordning mellan ekonomi av fysisk planering, detta för att vi skall få en verklig möjlighet att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av vårt land. I det här betänkandet uttalar bostadsutskottet att man delar Centerpartiets uppfattning. Jag läser i betänkandet: En förbättrad samordning mellan fysisk och ekonomisk planering bör komma till stånd. Det knepiga är att några åtgärder för att få den här samordningen vill dock inte majoriteten i utskottet vidta. Man säger: Inte just nu behövs någon begäran från riksdagen till regeringen. När behövs det då? Vi anser från Centerpartiet att vi måste ha det nu, det är vad som behövs. Det behövs en utredning med uppgift att belysa och komma med förslag hur vi skall nå fram till en samordning mellan fysisk och ekonomisk planering. I vårt land pågår just nu försök kring hur Sverige i framtiden skall organiseras i olika regioner.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 Jag vill också lyfta fram jämställdhetsfrågorna i samhällsplaneringen. Kvinnoperspektivet har alltför länge negligerats i den fysiska planeringen. I Centerpartiet, och särskilt bland kvinnorna, inser vi att man måste ta till vara kvinnoperspektivet i allt samhällsarbete. Det vinner alla på. Det är väldigt glädjande att det just i det här betänkandet finns en reservation från tre män från skilda partier. Kanske det är en framkomlig väg för att få igenom krav på att kvinnoperspektivet måste vara med. Man skäms nästan som kvinna, måste jag säga. Tyvärr, kvinnor, har vi här i riksdagen inte sett att vi kvinnor håller samman när det gäller att visa på en samlad kraft på det här området. Varför? Vi som brukar skryta med att vi har det mest jämställda parlamentet i världen! Jag måste säga att vi inte menar särskilt mycket allvar med det. Jag har tyvärr inte sett att vi i någon enig, samlad tropp i olika sammanhang har lyft fram jämställdhetsfrågorna. Det borde vara möjligt i dag. Vi är inne på slutspurten av den här mandatperioden. Tänk om det skulle bli revolution här i dag, så att alla kvinnor ställde upp och krävde att kvinnors syn skall vara med i samhällsplaneringen! Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation Herr talman! Jag står naturligtvis bakom de andra reservationerna som handlar om att lyfta arkitekturoch kulturvärden i samhällsplaneringen, om ett förstärkt lagskydd av grönområden samt om trafikplaneringen. Trafikplaneringen är väldigt viktig, inte minst i stadsmiljön, där det är långt kvar innan trafiksystem kan kallas miljöanpassade. Trafikplaneringen i städerna utgår fortfarande alltför ofta från bilismens krav. Vi anser att planeringen i stället bör utgå från att lösningarna skall gynna gående och cyklister. Vägar och platser bör generellt utformas så att de blir praktiska och säkra, och ambitionen skall vara att alla skall kunna leva med god livskvalitet utan bil i staden. Kollektivtrafiken måste uppmuntras, och de miljöanpassade transportmedlen skall upplevas som bekväma och attraktiva. För tids vinning kommer jag inte att begära votering på alla våra reservationer. Det skall också bli intressant att höra några av de andra ledamöterna lyfta fram det som har med den nära planeringen i samhällsarbetet att göra.

Herr talman! Rigmor Ahlstedt talar om en utredning som skall ta ett samlat grepp på handelsetableringar. Det har ju redan gjorts en utredning, en SOU 1996, som har klargjort en del av detta. Jag undrar varför inte den utredningen räcker och vad det egentligen är som skall belysas. Tror verkligen Rigmor Ahlstedt att en utökad planering av handel och handelsetablering leder till en bättre marknad för våra konsumenter, med lägre priser och bättre tillgänglighet? Rigmor Ahlstedt talar också vackert och varmt om glesbygden och landsbygden och utvecklingen där. Varför kan inte Centerpartiet tänka sig att stödja oss i vårt synsätt på bebyggelse i glesbygd? Varför inte som vi säger vända på steken och ha som huvudregel att det skall vara fritt fram att bygga på landsbygden?
Herr talman! Jag tror att Moderaternas representant i debatten inte har lyssnat särskilt noga på vad jag har sagt. Efter vad jag förstår hade Peter Weibull Bernström formulerat sina frågor redan innan han hörde mitt anförande. Jag har inte sett att vi har någon från er avvikande mening vad gäller möjligheten att bygga ute på landsbygden. Vad gäller utredningar sade jag att det måste till en ordentlig utredning om den fysiska och ekonomiska planeringen. Vi har inte nått särskilt långt på det området, det måste Peter Weibull Bernström hålla med om. Det Peter Weibull Bernström sade om handelsändamålet var väldigt intressant. Tyvärr glömde jag den PM vi fick från Boverket, som visar just att man bör ta fram konsekvenserna för trafiken, miljön, priserna och tillgängligheten av att det byggs stormarknader utanför städerna. Det borde vi ta till oss och kräva ytterligare en utredning kring.
Herr talman! Det är glädjande att Rigmor Ahlstedt inte har någon annan uppfattning än moderaterna när det gäller bebyggelse i glesbygd. Då kanske vi i voteringen i kammaren i dag kan förvänta oss ett stöd för vår reservation nr 16, där vi reserverar oss just för denna möjlighet. Jag tror däremot inte att vi har samma synsätt vad gäller handelsändamålet, etableringar av stormarknader, osv. Vi tror inte på möjligheten att genom styrning nå en optimal situation för etableringar. I exempelvis Skåne finns i dag ett antal ansökningar om att få etablera stormarknader i olika kommuner. Jag tror att detta löser sig av sig självt när det kommer till kritan. Då får vi det antal stormarknader som marknaden tål - den är trots allt begränsad. Jag tror inte att en ökad planering löser detta bättre än marknaden själv, vare sig i Skåne eller någon annanstans i Sverige.
Herr talman! Det var just i Skåne man hade samlat kommunerna till ett samråd kring storetableringar. Jag kommer, trots att jag inte bor i Skåne, med intresse att följa detta för att se vad man kommer fram till, och det antar jag att Weibull också kommer att göra. Kammaren är väl inte direkt platsen för någon kohandel - det borde vi ha pratat mer ordentligt om i utskottet. Men om jag skall stödja er reservation kanske ni skulle kunna stödja de manliga reservanterna vad gäller jämställdhetsfrågorna.

Herr talman! Vi behandlar i det här betänkandet från bostadsutskottet ett antal motioner om plan och bygglagen. Folkpartiet har i betänkandet anslutit sig till sex stycken reservationer, som handlar om ganska olika saker. Jag skall kortfattat beröra några av dem. Först och främst vill jag lyfta fram reservation nr 9 om handelsändamålet i detaljplan. Den frågan är av stor principiell vikt, eftersom den tydligt skildrar de olika synsätten i olika partier. Majoriteten i utskottet anger att motiven för restriktionerna är att göra det möjligt att åstadkomma en för konsumenterna lämplig butiksstruktur. Majoriteten tänker sig alltså att politiker skall besluta vad som är en lämplig butiksstruktur för konsumenterna. Det är inte konsumenternas efterfrågan som skall tillåtas styra. För oss liberaler är det alldeles uppenbart att samhället inte fungerar på det sättet. Det allra bästa är om konsumenterna själva får styra i den här frågan, dvs. marknaden, efterfrågan, skall kunna få avgöra detta. Det gjordes en sådan lagändring under den borgerliga regeringstiden, och vi vill gå tillbaka till det läge vi hade då. Det är konkurrensen som skall avgöra. De affärer som på bästa sätt tillgodoser allmänhetens efterfrågan skall lyckas. Därmed får vi ett bättre samhälle. Därför är reservation nr 9 så viktig. Vårt synsätt överensstämmer här med det som Peter Weibull Bernström nyss har beskrivit. Sedan har vi reservation nr 6, som handlar om de funktionshindrades deltagande i planeringen. Här vill vi framhålla att det är väsentligt att de funktionshindrade får komma med i samhällsplaneringen på ett tidigt stadium. Det blir billigare och effektivare att redan tidigt ta med de funktionshindrade och ta hänsyn till dem så att man inte behöver bygga om när saker är färdigbyggda. Hur länge har vi inte tjatat om avfasade trottoarkanter, och hur många gånger har inte det blivit bortglömt i stadsplaneringen? Reservation nr 12 handlar om tysta områden. I en folkpartimotion har vi velat lyfta fram frågan om buller, som ju är ett försummat samhällsproblem. Detta beskrivs i reservation nr 12. Sedan vill jag också nämna reservation nr 15, som handlar om kriminella mc-gäng. Man kanske först blir litet förvånad över att detta tas upp i ett betänkande som handlar om plan och bygglagen. Vi tycker dock att myndigheterna måste använda sig av alla lagar som finns för att stoppa de kriminella mc-gängens verksamhet och att man behöver anpassa lagstiftningen till det. Vi känner ju alla till Siw Perssons kamp mot kriminaliteten inom mc-gängen, och det är viktigt att vi för den kampen på alla fronter. Det är en viktig fråga för det demokratiska samhällets fortbestånd att inte släppa den här typen av kriminalitet för långt. Herr talman! Jag nöjer mig med de här kommentarerna. Mitt yrkande är alltså bifall till reservation nr 9 om handelsändamålet i detaljplan. Jag står självfallet bakom även de övriga reservationerna, men jag anser inte att det är nödvändigt med votering i fråga om dem.

Herr talman! Flera av de reservationer som fogats till betänkandet är delvis en upprepning av krav som framförts redan tidigare under mandatperioden. Det hindrar dock inte att de med kraft förs fram på nytt. Det är viktiga krav, som är en förutsättning för ett ekologiskt och socialt hållbart boende och bra boendemiljöer. Planeringsfrågor och byggande är av tradition manliga områden, medan kvinnor är de största brukarna av bostäderna och deras närmiljöer. Tyvärr kommer inte kvinnors kunskaper och synpunkter till sin rätt när det gäller planeringsfrågor och byggande. Detta måste naturligtvis ändras, inom flera områden. Ett sätt är att, som Vänsterpartiet vill, göra det obligatoriskt för kommunerna att upprätta boendeplaneringsprogram och belysa dessa ur t.ex. ett jämställdhetsperspektiv och ett kvinnoperspektiv. Kvinnor bör också på ett bättre sätt komma in i byggprocessen. De obligatoriska byggsamråden skulle kunna vara ett tillfälle för sådana synpunkter. Det förutsätter dock att byggsamråden sker på ett tidigt stadium i byggprocessen och att fler än kommunens byggnadsnämnd ges tillfälle att yttra sig över byggnationen. När det gäller tillgänglighetsfrågorna har det hänt en del positiva saker. Det avgörande beslutet saknas dock fortfarande, nämligen lagstiftningen om att enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade i den byggda miljön skall vara avhjälpta till år 2005. Enligt Boverkets utredning skulle det medföra stora kostnader för kommunerna, och därför tvekar regeringen när det gäller denna lagstiftning. Det utskottets majoritet inte beskriver är de andra slutsatser som utredaren kom fram till, nämligen att arbetskraftskostnaden från samhällssynpunkt i det närmaste är noll eftersom arbetslösheten bland byggnadsarbetare i dag är så hög. En annan slutsats var att om åtgärderna planeras och ingår i det normala periodiska underhållet blir det väsentligt billigare. Sedan finns det faktiskt valmöjligheter ibland. Socialdemokraterna och moderaterna är tydligen beredda att satsa 7-8 miljarder på motorvägsbygget Södra länken för att underlätta tillgängligheten för bilisterna på Stockholmsvägarna. Tillgängligheten för funktionshindrade är tydligen inte lika viktig. Sverige har aktivt verkat för framtagandet av FN:s standardregler. Dessa ratificerades i Sverige år 1995. I förordet uttrycks ansvaret för att samhället - regeringen, offentliga organ m.fl. - skall se till att visionen blir verklighet. Handikappombudsmannen ville i sin skrivelse till utskottet år 1995 fästa uppmärksamheten på att det inte i första hand är fråga om omfattande, kostnadskrävande insatser utan om att avhjälpa enkelt åtgärdade hinder. Av regel nr 5 framgår att staterna bör ta initiativ till åtgärder i den yttre och inre miljön för att undanröja hinder mot tillgänglighet. Regler och riktlinjer skall utvecklas samt lagstiftning övervägas för att säkra tillgängligheten i den byggda miljön. Det är dags att leva upp till FN:s standardregler nu. Låt det vara ett löfte inför 2000-talet! En annan grupp som bör lyftas fram när det gäller planering och byggande är barnen. Barnen har rätt till inflytande enligt barnkonventionen. De är goda observatörer, miljöorienterade och medvetna om sin omgivning. De behöver någon som för deras talan i plan och byggfrågor. Norrmännen har insett detta och gett varje kommun i uppdrag att utse en ansvarig tjänsteman i dessa frågor. Det här är också en åtgärd som inte påverkar statsbudgeten, som ryms inom konvergenskraven och som är lätt att genomföra. Men även detta blockeras av företrädare för s och m. Vad är ni rädda för? Tror ni att bilarnas utrymme skall minska om barnens bästa lyfts fram? Det är ju tyvärr så att stadsplaneringen för det mesta tar större hänsyn till biltrafiken än till de gamla, de funktionshindrade och barnen. Att ta bättre hänsyn till barnen medför automatiskt ett steg mot en ekologiskt och socialt hållbar stadsplan. När det gäller barnsäkerheten är det fortfarande så att det som är byggt före 1973 och inte ombyggt efter 1976 inte omfattas av krav på barnsäkerhet. Olycksfallen är enligt Barnombudsmannen betydligt fler i hemmiljön än i trafiken. Tyvärr blir detta även en klassfråga. De flesta barnfamiljer bor i egnahem eller i bostadsrätt. Där är problemen inte lika stora när det t.ex. gäller fallolyckor. Men många ensamstående med barn, liksom familjer hänvisade till miljonprogramsområdena - där det mesta byggdes före 1973 - lever i sådana miljöer där barnsäkerheten är sämre. Skall det här behöva vara en klassfråga? Skall inte alla barn värderas lika i ett sådant här sammanhang? Barnombudsmannen säger i ett uttalande från september 1996: Jag ser ingen orsak till att barn som bor i äldre hus skall ha sämre skydd än kompisen som bor i ett nybyggt. Det stora antalet olycksfall i miljonprogrammets hus tyder på att en ändring är nödvändig för att öka barnens skydd. Det är dags att leva upp till det nu. Herr talman! En rad förändringar har skett när det gäller byggprocessen. Lagar och regler har förenklats, och egenskapskrav har ersatt normer och direktiv. Byggherren ansvarar numera för byggprocessen i stället för byggnadsnämnden. Denna skall i första hand kontrollera att byggherren följer de lagar och regler som finns. Till sin hjälp skall byggherren utse en certifierad kontrollant som skall kontrollera att byggherren följer regelsystem och lagstiftning. Denna kontrollant kallas kvalitetsansvarig, vilket är olyckligt, eftersom det inte ingår i uppgiften att vara den som ansvarar för kvalitetsaspekterna. Det är ju byggherrens ansvar. Därför bör titeln kvalitetsansvarig bytas ut mot kontrollansvarig, även om det finns ett antal certifierade kvalitetsansvariga ute i landet. Det är inte ett godtagbart skäl för att inte göra namnbytet. Kvalitetsfrågorna är mycket viktiga, och ett stort ansvar vilar på byggherren. Efter det att bygglov godkänts sköter byggherren själv hela byggprocessen. Ett byggsamråd med kommunens byggnadsnämnd behöver inte ske förrän senast tre veckor före byggstart. Vem går in och stoppar planeringsmissar i ett sådant läge? Det kan t.ex. vara handikappfrågor som inte lösts på ett tillfredsställande sätt. En sådan byggprocess kan visa sig vara mycket dyr i framtiden, om åtgärder skall vidtas i efterskott och inte planerats på ett bra sätt i förväg. På ett seminarium ordnat av SAR, Sveriges Arkitekters Riksorganisation, fälldes följande kommentarer om den nya byggprocessen: Eva Björklund, arkitekt: Många byggherrar och arkitekter verkar tro att byggreglerna inte finns. Det går att göra lägenheter bättre utan att det blir dyrare. Per Kallstenius, arkitekt: I dag kan man bara ingripa mot ett byggt resultat, inte mot ett projekt eller en ritning. Det är byggherren som skall se till att Boverkets byggregler följs. Det är bindande föreskrifter, vilket branschen inte förstått. En byggherre som vill avvika från bindande regler måste upplysa om detta i samråd med byggnadsnämnden. Problemet är att det sker i ett sådant sent skede, bara några veckor före byggstart. Hans-Erik Johansson, bostadschef på Skanska, frågade: Har dagens system verkligen fått önskade konsekvenser? Han svarade själv: Nej, jag har bytt fot. Även om entreprenörerna talade om avreglering var det inte så här vi ville ha det, att granskningen skulle komma på slutet. Hela systemet bör ses över. Vi kan börja här och nu med att ge signalen att det behövs förändringar. Vi kan börja med att se över begreppsförvirringen. En kontrollansvarig skall naturligtvis kallas kontrollansvarig och inget annat. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 7 och 14 och står bakom övriga reservationer jag undertecknat.

Herr talman! Det här betänkandet blir litet av ett uppsamlingsheat i plan och byggfrågor från allmänna motionstiden i höstas. De flesta motionerna tar upp frågor vi behandlat tidigare och som vi framför allt kommer att behandla i samband med bostadspropositionen, som skall ligga på riksdagens bord senaste den 19 mars. Miljöpartiet har avsiktligt avvaktat den propositionen och inte upprepat våra miljökrav vid bl.a. ny och ombyggnad vad gäller vatten och avloppsfrågorna, medborgarintressena, jämställdhetsaspekterna, handelsetableringarna, m.m. Men eftersom andra partier tagit upp frågorna så att de hamnat här får jag göra några kommentarer och även yrka bifall till de förslag som inte bara är helt allmänt hållna utan klart går i Miljöpartiets riktning. Det är ganska självklart. Ett yrkande av Miljöpartiet som också finns med här handlar om det vackra och det fula, det vi kallar för estetiken i tillvaron. Det är en viktig fråga, som jag återkommer till. Först vill jag poängtera vikten av att så många hänsyn som möjligt tas vid samhällsplaneringen. Trots att samhället består av minst 50 % kvinnor har männen klart dominerat planeringen av våra gemensamma samhällsfrågor. Kvinnorna har negligerats, inte minst vad gäller trafikplaneringen och utformningen av våra bostäder. Det handlar inte längre om bara köket eller bostaden som arbetsplats, vilo och rekreationsplats, utan om själva utformningen av husen, om bostadsområdet, infrastrukturen, om möjligheten till social samvaro, trivsel och trygghet. Jag stöder Centerpartiets motion om en mer jämställd planering och tror att en utredning skulle kunna formulera de förändringar som behövs för att stärka en sådan demokratisk process. Självklart skall också funktionshindrade ha ett inflytande över samhällsplaneringen. Samhället skall byggas och förändras på ett sådant sätt att alla kan vara med, oavsett eventuella fysiska, mentala eller hälsomässiga begränsningar. Vi skall alla kunna vara delaktiga och få möjlighet att påverka förändringsprocessen. De funktionshindrades möjlighet måste stärkas och deras organisationer tillförsäkras inflytande i alla kommuner och i alla planfrågor. Också socialtjänsten har en viktig infallsvinkel som man måste ta vara på i planeringsarbetet för att inte vissa grupper skall hamna utanför eller helt glömmas bort. Här stöder jag Centerpartiets motion, som tar upp de här kraven. Barnen är det viktigaste vi har i samhället. Vem ställer inte upp på det? Barnen före betongen, skulle jag vilja säga. Barnen före bilen. Barnen före, ja, säg vad som helst. Inte har vi precis planerat och byggt i första hand för barnen. Är höghusen till för dem? Är vägtrafiken till för dem? Har våra bilars avgasrör placerats på ett sätt som gynnar de små barnen? Var någonstans finns de barnvänliga, barnsäkra kvaliteterna i samhället? I stället har vi ordnat rastplatser för barnen i form av instängda gårdar och lekplatser. Våra hus har i bästa fall försetts med lås och stängsel och andra begränsningar för att undvika olyckor. Men har vi planerat och byggt för barnen? Knappast. Det är dags att försöka anlägga ett barnvänligt perspektiv på planeringen. Det gäller inte bara uterummet, samhällets gröna lungor, orörda lekområden, utan också gifterna vi sprider i form av t.ex. bilavgaser och de tiotusentals kemikalierna som finns som lösa konsumtionsvaror eller inbyggda i våra bostäder. Barnen är mer utsatta än någonsin, och vi alla ingår i något slags fullskaleförsök vad gäller kemikalier, elektriska och magnetiska fält, m.m. Vem tar till vara barnens intressen? frågar jag mig. Jag har motionerat om barnkonsekvensbeskrivningar i alla offentliga utredningar. Detta bara för att jag vet att barnen ständigt kommer i kläm. Barnens situation är allvarlig. Jag behöver bara nämna den snabbt växande allergi och överkänslighetsförekomsten för att visa vad vi i detta fullskaleförsök utsätter dem för. I dag har, det vet vi alla, ca 40 % av barnen i landet någon form av allergi eller överkänslighet. I Stockholm, den här staden, har 50-procentsgränsen sprängts. Det måste finnas ett allvarligt systemfel som vi ännu inte har åtgärdat. Det är hög tid att vi tar itu med det. Barnen har rätt till inflytande enligt barnkonventionen, vilket vi har hört tidigare. Deras synpunkter bör bli synliga i planprocessen. I Norge finns en särskild tjänsteman i byggnadsnämnderna med detta uppdrag, och en liknande lösning kunde vara en bra start på ett mer uttalat samhällsansvar för barnens situation. Jag stöder Vänsterpartiets motion i det här fallet, reservationerna nr 7 och 8. Jag vill slå ett slag för Miljöpartiets motionsyrkande nr 42 i motionen Kr270 som handlar om nödvändigheten av att de estetiska värdena får större betydelse i kommunernas arbete med planering och byggande. Vi behöver glädjas åt det vackra och njuta av arkitekters och konstnärers förmåga att gestalta och formulera tidens uttryck, utan att därför begå våld på det som skapats av tidigare generationer. Tradition och förnyelse är ett slags naturlig och skön balans. Det vänliga och intressanta uterummet, hållplatsen, de vackra husen - samhällets utseende är av stor betydelse för vårt välbefinnande. I den nyligen behandlade kulturpropositionen sägs att kvalitets och skönhetsaspekter inte skall underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden och att byggandet bör förses med nya normer av ett slag som ger möjligheter till avvägningar.

Vi borde alla sträva efter ett vackrare samhälle. Det kanske vi gör, men vi lyckas inte så bra. Vi ser väldigt mycket av tomhet, ödslighet, främlingsskap och plana husytor med svarta fyrkanter till ögon utan uttryck av glädje och kärlek. Fru talman! Till sist vill jag säga några ord om oväsen, dvs. det ljud vi mår dåligt av - sådant buller som vi lätt identifierar och sådant som vi är omedvetna om. Behovet av bullerfria tysta områden är en viktig miljöfråga. Vi har brist på tystnad i vårt samhälle. Ungdomarna låter ofta musikanläggningarnas ljudnivå med råge överskrida vad känsliga öron tål. Vi har arbetsplatser som fortfarande är ohälsosamma ur hörselsynpunkt. Framför allt har storstädernas invånare tvingats leva ständigt omgivna av bakgrundsbuller på omkring 75 dB. Enligt officiella källor utsätts upp till 3 1⁄2 miljoner människor för buller som är kraftigare än vad som är önskvärt ur medicinsk och hygienisk synvinkel. 1 miljon är svårt störda. Många störningar härrör just från lågfrekventa ljud. Inte ens på landsbygden är det längre lätt att finna den naturliga tystnaden med enbart vind och väder, vågor, prassel av löv och fågelkvitter och andra djurs läten. Det finns inga bindande riktlinjer för buller från vägtrafik, flyg, tåg eller andra liknande bullerskapare. Det är märkligt med tanke på den kunskap vi trots allt besitter att vi inte tidigare lagt oss mer vinn om att värna om den viktiga tystnaden.

Fru talman! Plan och bygglagen tillkom efter ett omfattande utredningsarbete. Den trädde i kraft den ställs krav på kommunerna att upprätta en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. PBL har ändrats och kompletterats vid ett antal tillfällen. Av ändringarna märks särskilt de som skedde från den 1 januari 1996. Utgångspunkten för de förändringarna var att den fysiska planeringen skall ses som en integrerad del i en samlad miljöpolitik. Det nyligen framlagda förslaget till miljöbalk avser dessutom att ge miljöaspekterna en ännu större betydelse i den samhälleliga planeringen. Det handlar om att förstärka skyddsintresset, sätta upp tydliga mål och att förstärka också allmänhetens inflytande. I dagens betänkande trycker vi från Kristdemokraternas sida på tre områden där man ytterligare kan förstärka PBL. Det gäller miljöhänsynen i boendet, skydd av viktiga vattenresurser och åtgärder för att värdefulla kultur och arkitektoniska värden bättre skall beaktas och även bevaras till eftervärlden. Som vanligt hänvisar utskottsmajoriteten till planerade och pågående arbeten på olika håll. Med viss välvilja avslås motionsyrkandena. När det gäller miljöhänsyn i boendet trycker vi på att allt samhällsbyggande måste präglas av varsamhet och på vikten av att känsliga och betydelsefulla naturmiljöer och ekosystem ges ett fullgott skydd. Vi menar vidare att avloppshanteringen måste effektiviseras och återanvändningen av byggmaterial öka. Det måste också ske förbättringar av inomhusmiljön. Frågan om hälsodeklarationer av bostäder måste drivas på. Som underlag till beskrivningar av ett byggnadsobjekts konsekvenser vad gäller ekologisk hållbarhet måste ett system utvecklas för miljö och hälsovärdering av byggmaterial och byggande. Som sagts pågår flera projekt som syftar till att öka miljöhänsynen i den fysiska planeringen och när det gäller boende och byggande. Vi anser att ett helhetsgrepp snarast måste tas vad gäller hela denna problematik. Här behöver vi skjuta på. Det måste hända saker snarast. Fru talman! Skydd av vattenresurser och ökad kunskap kring hanteringen av våra vattenresurser är en utomordentligt viktig fråga inte minst för våra kommuner. Bristen på vatten och föroreningar av vattenresurser är för övrigt ett globalt hot som vilar tungt över hela mänskligheten. I ett globalt perspektiv är vi i vårt land ändå fortfarande lyckligt lottade när det gäller tillgången till rent vatten. Det gäller att förvalta denna livsviktiga resurs på bästa möjliga sätt. Det handlar då om att vidga och fördjupa våra kunskaper på området, att hitta tydliga planeringsinstrument och ta ett helhetsgrepp som garanterar en god vattenförsörjning även för kommande generationer. Det är här PBL kommer in, liksom översiktsplanarbetet och detaljplanarbetet i våra kommuner. En undersökning av Boverket visar att många av landets kommuner har stort behov av att stärka sin vattenförsörjning. Oftast handlar det om att övergå från yt till grundvattenförsörjning. Avsaknaden av alternativ vattenförsörjning har blivit en obehaglig överraskning för de kommuner som tvingats överskrida sin budget när de hamnat i en akut vattenbristsituation. Kommunerna hängde helt enkelt inte med när det gällde vattentäktsfrågor under 70 och 80-talens bebyggelseexpansion. I den första generationen översiktsplaner i början av 90-talet var det ovanligt att man reserverade mark och vattenområden för framtida vattenförsörjning. Det finns också en konflikt mellan samhällets behov av materialförsörjning från isälvsavlagringar och deras betydelse för en naturlig grundvattenbildning. Stora sand och grusområden är i dag låsta av vägar, bostads och industriområden, flygfält och täktverksamhet. Olika typer av deponier är ockå ett hot. Isälvsavlagringarna utgör ändliga resurser och har stor betydelse för landskapsbilden, för den biologiska mångfalden och för vattenförsörjningen. Kring hela denna viktiga problematik, som också omfattar bekämpningsmedlens spridning i dricksvattnet, krävs inte bara lagstiftning utan också ökad kunskap och utbildning. Bristen på kunskap är allvarlig. Detta visar bl.a. en undersökning som Livsmedelsverket genomfört. Det står helt klart att det bör utgå föreskrifter från myndighetshåll som tydligt klargör vilken utbildning som krävs för personal som arbetar med dricksvattenfrågor. Till sist vill jag säga att arkitektur och värdefulla kulturmiljöer ger oss alla och vårt samhälle en identitet. Goda estetiska värden bidrar sannolikt även till vårt psykiska välbefinnande och kan också leda till minskad förstörelse, minskat klotter och minskad vandalisering. Hur vi människor mår är intimt förknippat med den yttre miljö som vi lever i. Arkitekturen kan således utformas så att den bidrar till att skapa livslust. Värdefulla kulturmiljöer och byggnader som utgör prov på olika tiders arkitektur skall därför bevaras till eftervärlden. Arkitekturen är ett uttryck för skiftande tiders livsmått och förhållanden som vi skall överlåta åt kommande generationer. Från Kristdemokraternas sida anser vi det nödvändigt att frågor om kvalitet och gestaltning ges en större tyngd i kommunernas arbete med planering, byggande och boende. Det är glädjande att dessa frågor nu mer och mer aktualiseras, bl.a. i det förslag till arkitekturpolitiskt handlingsprogram som förhoppningsvis så småningom kan bli en proposition. Även den bostadspolitiska utredningen har berört frågorna på ett positivt sätt. Boverket har likaså en arbetsgrupp. Den kulturpolitiska propositionen som kom för något år sedan pekar också på dessa värdefulla värden. Fru talman! Det finns en hel del att säga kring PBL och betänkandet. Det finns några saker som vi stöder från Kristdemokraternas sida trots att vi inte har varit med och motionerat. Det gäller barnsäkerhet och barns och ungdomars intresse vid planeringen. Det är Vänsterpartimotioner som vi fullt ut stöder. För övrigt, fru talman, står vi självfallet bakom alla våra yrkanden i motionerna. Jag nöjer mig här med att yrka bifall till reservationerna 3 och 11.

Fru talman! I detta betänkande behandlas motioner gällande plan och bygglagen, PBL. Motionerna är väckta under allmänna motionstiden. Utskottet gör ett tillkännagivande till regeringen angående tilläggsavgift vid olovligt byggande. I övrigt avstyrks motionerna. De flesta känner vi igen från tidigare behandling i denna kammare. PBL kom - som någon tidigare här sade - till 1987, efter många års utredande. Lagen har fungerat och fungerar bra och är allmänt accepterad. Även efter 1987 har lagen utretts och justeringar har gjorts på ett flertal områden. I juli 1995 ändrades lagen så att ansvaret tydliggjordes och byggherren skall utse en kvalitetsansvarig vid varje projekt. Detta har ställt till en del problem på framför allt mindre projekt. Boverket har under två år utvärderat dessa ändringar och föreslagit en del förändringar. Frågorna är nu ute på remiss och kommer senare upp för ställningstagande i Centern trycker i en reservation på samordning mellan fysisk och ekonomisk planering. Utskottet delar denna uppfattning. En mer allmän insikt om detta håller på att växa fram. Det är inte bara den fysiska planeringen som styr samhällsutvecklingen. Även ekonomisk, infrastrukturell och regional planering bidrar. Samordningen mellan dessa lagar måste stärkas. Vi tror att regeringen är väl medveten om dessa frågor och har uppmärksamheten riktad på detta utan att riksdagen ger det tillkänna. Kristdemokraterna vill ha mer miljöhänsyn i boendet. Motionen är skriven innan förslaget om miljöbalk förelades riksdagen. I miljöbalken föreslås nu att miljöhänsyn skall genomsyra alla frågor. Reservationen kan därför uppfattas som onödig. En reservation tar upp vattenförsörjningen. Det efterlyses en skärpning av lagstiftningen i enlighet med Grundvattenutredningens förslag. Denna utredning bereds nu i Regeringskansliet. Miljöbalken tar upp dessa frågor. Därför förstärks vattenförsörjningsfrågornas miljöaspekter. Både länsstyrelse och kommun kan enligt miljöbalksförslaget inrätta vattenskyddsområde. Kommunerna får med detta och det ansvar de har för vattenförsörjningsfrågorna i översiktlig planering och i övrigt de redskap de behöver för att klara dessa frågor. Det finns ingen anledning att nu ytterligare skärpa denna lagstiftning. Centern reserverar sig och vill ha mer lokalt inflytande på planeringen. Reservationen kan förefalla märklig, då all kommunal planerings sker lokalt. Enligt PBL skall kommunen inhämta medborgarnas synpunkter i all planering. Vad avser både översiktsplaner och detaljplaner kan och bör kommunen gå ut och efterhöra synpunkter och åsikter redan i programskedet. Då kan olika lokala engagemang fångas upp. Detta är viktigt för förankring och förståelse för all kommunal planering. De som berörs måste känna sig delaktiga. PBL behöver inte ändras för att åstadkomma detta. En reservation tar upp de handikappades deltagande i planeringen. Det är naturligtvis en självklarhet att de handikappades synpunkter skall beaktas i all planering. Enligt den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 1996 skall detta ske i både översiktsplan och detaljplan. Dessutom skall kommunala tillgänglighetsprogram upprättas och bör ingå i översiktsplaneringen. De kan också upprättas separat. Handikapporganisationerna och handikappråd är självfallet aktiva parter vid utarbetande av dessa program. Handikappfrågorna har med detta den tyngd som efterlyses i reservationen. Barnsäkerheten tas upp i en reservation. Barnens säkerhet sätter vi alla högt. Detta är en självklarhet. Skärpta säkerhetskrav gäller för fastigheter byggda efter 1973. I det fastighetsbestånd som byggdes före detta år gäller inte de skärpta barnsäkerhetskraven. I valet mellan tvingande lagstiftning i detta äldre bestånd och intensifierad information valde utskottsmajoriteten och riksdagen förra riksmötet det senare. Boverket arbetar nu med detta. Genom att göra fastighetsägare, föräldrar och övriga boende medvetna om vad som erfordras för en ökad barnsäkerhet kan förbättringar åstadkommas. Barn är speciellt utsatta för olycksrisker. De har inte samma insikter och förmåga som vuxna att skydda sig. Boverket har gett ut en rad goda exempel på hur man kan utforma barnsäkerhet. SABO-företagen har med barnsäkerheten i sina besiktningsprotokoll för lägenheter. Jag menar att vi med dessa breddade informationsinsatser gett frågan om barnsäkerhet en fortsatt hög prioritet. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna vill i en reservation frånta kommunerna deras möjlighet att reglera handeln med skrymmande varor och livsmedel. Denna fråga har debatterats flitigt här i kammaren sedan PBL infördes 1987. Borttagandet av denna rättighet för kommunerna var en av Bert Karlssons stora frågor. Det skulle ge billigare livsmedel. Att det påtagligt ledde till sämre miljö och innebar försämring för icke bilburna konsumenter var inget som bekymrade den riksdagsmajoritet som stödde borttagandet av denna kommunala rättighet. Samma bristande intresse för miljöfrågor och icke bilburna konsumenters inköp präglar i dag reservanterna i denna fråga. Vi värnar både om miljön och om de svaga konsumenternas intresse. Ett slopande av denna lagregel skulle gynna främst bilburna kunder. Förlorarna blir kunder utan bil, framför allt äldre människor. De får se sina närbutiker läggas ned till förmån för mer perifert belägna butiker. De tvingas använda sig av kommunens hemtjänst och färdtjänst för att uträtta ärenden som de tidigare själva kunde göra. Kommunernas kostnader skulle därmed öka. Kommunerna skulle också få ta hand om parkeringsproblem i många fall. Vid en enkät svarade 65 % av kommunerna att de vill ha möjlighet att reglera denna typ av handel. Chalmers i Göteborg har forskat i frågan och konstaterat att det inte är konsumenternas bästa som styr mot externa etableringar. Stöld av köpkraft var det starkaste motivet. Lokaliseringens miljöpåverkan hade i de flesta fall ej utretts. Biltrafik och miljöbelastning ökade med mellan 200 % och För att kommunerna skall få använda detta lagrum krävs skäl av betydande vikt. Kommunen skall uppvisa sådana skäl. Detta kan ske i någon form av utredning och bör behandlas i översiktsplanen. Jag vill även erinra om en artikel i tidningen Kommun Aktuellt för drygt ett år sedan. Artikeln handlade om Östersund där kommunpolitikerna inte tillåtit externa handelsetableringar utan i stället koncentrerat handeln till centrum. Det har givit ett levande centrum med låga matpriser. Östersund hade Sveriges billigaste matvarubutik. De kloka Östersundspolitikerna vill bygga ett samhälle för alla, inte bara för några. Moderaterna vill ha ett i det närmaste fritt byggande på landsbygden, en glesbebyggelserätt. Kommunerna skall inte få lägga sig i. Markägaren skall avgöra var det skall byggas och vem som skall få bygga. Besluten över samhällsutvecklingen skulle flyttas från kommunerna till privata markägare. Detta föreslogs av PBL-utredare Käck 1994 och utsattes för en svidande kritik. Nej, något sådant byggande skall vi inte ha. Mark som ianspråktas för bebyggelse får anses ianspråktagen för all framtid. Därför skall lokalisering av bebyggelse självfallet prövas av kommunpolitikerna. Slutligen gör utskottet ett tillkännagivande om tilläggsavgift till regeringen. Före den 1 juli 1994 var byggnadsnämnden skyldig att anmäla frågor om tilläggsavgift till åklagare som skulle föra det allmännas talan vid domstol. Lagändringen 1994 innebar att åklagarna skulle befrias från denna uppgift. Byggnadsnämnden fick anmälningsplikt till allmän domstol i dessa frågor. Emellertid har lagen kommit att uppfattas så att byggnadsnämnderna själva kan avgöra om ärendet skall anmälas till domstol eller ej. Regeringen bör utreda detta och återkomma till riksdagen i frågan. Regeringen bör också undersöka om det inte vore mera lämpligt att dessa avgifter tillföll kommunen och inte som i dag staten. Det skulle ge kommunerna ett bättre incitament att ingripa. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Fru talman! Först till frågan om tillgängligheten i den byggda miljön för funktionshindrade. Det gäller att avhjälpa enkla hinder. Jag vill då fråga Rune Evensson: Varför står det inget i betänkandet om att arbetskraftskostnaderna i princip är noll från samhällsekonomisk synpunkt och om att kostnaderna blir mycket lägre om de ingår i det periodiska underhållet och är planerade? Det är därför som lagstiftningen är så viktig. Detta skall fixas fram till år 2005. Handikappanpassningsprogram bör upprättas, står det. Frågan är i vilken omfattning det sker. Och varför är det inte obligatoriskt? Till sist: När skall vi få se FN:s standardregler förverkligade i Sverige - de regler som vi ratificerade 1995? Är det inte dags att komma till ett beslut i den frågan? Det finns ju färdiga förslag enligt den lagrådsremiss som drogs tillbaka.
Fru talman! Owe Hellberg tog upp några frågor i sitt inledningsanförande och ställde några frågor nu också. En av de frågor som han tar upp handlar om de funktionshindrade. Riksdagen beslutade den 1 juni 1996 att frågan skall bevakas både i översiktplan och i detaljplan och att kommunerna skall upprätta tillgänglighetprogram. Owe Hellberg frågade varför de inte är obligatoriska. De är obligatoriska och skall upprättas antingen i samband med översiktsplanen eller i ett separat program. Det är väldigt viktigt att detta sker. Jag tror att detta sker ute i alla kommuner, där både handikappråd och handikapporganisationer är med som remissinstanser. Det är viktigt att detta fungerar. Skulle det inte göra det, är vi självfallet beredda att ta upp frågan till diskussion igen. Owe Hellberg tar också upp att det skall finnas en särskild barnansvarig tjänsteman i kommunerna. Jag vill påstå att de människor som sköter kommunal planering i byggnadsnämnder, kommunstyrelser och på andra håll naturligtvis är skyldiga att ta hänsyn till alla i planeringen. Man kan inte ha särskilda människor som har ansvar för barnen. Skall någon då ha ansvar för de gamla och någon annan ha ansvar för de sjuka osv.? Det fungerar inte så, utan det måste finnas någon som har ett totalt ansvar.
Fru talman! Det är bra att det händer saker, men om vi inte får till stånd den här lagstiftningen, som är så önskvärd och efterlängtad, får vi inte fart på handikappanpassningen. Det är jag helt övertygad om. Jag tänkte också gå in på detta med barnsäkerhetsfrågorna. När frågan var uppe förra gången sade Rune Evensson att det är familjerna som skall se till att barnen mår bra och att samhället runt om fungerar. Den här gången skall det vara en del av den politiska processen, och det kanske är en framgång. Men på vilket sätt och hur bevakas barnsäkerhetsfrågorna i den politiska processen? Jag tror faktiskt på den norska modellen. Det behövs någon som särskilt bevakar barnens frågor och intressen i kommunerna. Det skall inte behöva leda till extra kostnader, och det skall inte behöva vara krångligt utan vara ett tillskott - en kunskapsbank, en rådgivning. Det skall ju finnas energirådgivare i kommunerna nu, Rune Evensson, för att få fart på energiomställningen. Det gäller att få fart på omställningen i barnens värld också. Sedan vill jag komma till det som har med lagstiftningen att göra. Detta är faktiskt delvis en klassfråga, eftersom barnsäkerheten i miljonprogramområdena är betydligt sämre än i andra miljöer där barnen finns och verkar. Varför skall det vara så? Varför skall inte alla barn behandlas lika i det sammanhanget? Detta måste vi faktiskt göra någonting åt, Rune
Fru talman! Förra året gjorde riksdagen ett tillkännagivande när det gällde barnsäkerheten. Vi hade då att välja mellan att gå fram med en tvingande lagstiftning avseende de hus som är byggda före 1973 eller att satsa på en upplysningskampanj. Vi valde efter mycket diskussioner det senare. Detta arbete pågår nu. Det gäller att göra alla människor som bor i olika typer av bostäder medvetna om hur detta skall fungera. Boverket gör ett väldigt bra arbete i detta sammanhang genom att ge ut rådgivande böcker och annat. Även Hyresgästernas Riksförbund propagerar för barnsäkerhet utöver det som SABO gör, som jag talade om tidigare. Owe Hellberg har en benägenhet att tycka att det skall finnas en människa som har ansvar för barnen och en människa som har ansvar för kvinnor. Han föreslår i en annan reservation att man i all planering skall ha speciella remissomgångar till kvinnoorganisationer ute i kommunerna. Politikerna måste ju ta ett helhetsansvar, som jag sade tidigare. En politiker kan inte bara ensidigt snegla på en grupp utan måste självfallet ta hänsyn till helheten. Sedan har det, tack och lov, skett en stor ökning av antalet kvinnor i kommunala organ, så kvinnornas frågor kommer nu fram på ett betydligt bättre sätt i all planering.
Fru talman! När det gäller etablering av handel och frågan om handelshinder kan jag också hänvisa till undersökningar. De talar ett litet annat språk än de som Rune Evensson ville göra gällande. Ett antal kommuner har svarat på Kommunförbundets enkät om hur lagändringen 1992 har slagit. I 36 kommuner har den lett till nya butiksetableringar, endast i 22 kommuner till nedläggningar. På frågan om lagändringen har medfört ökade kostnader för äldre och handikappade var svaret att så varit fallet i endast 10 kommuner, medan man i 115 kommuner inte har märkt av några ökade kostnader. Sedan är det riktigt, som Rune Evensson säger, att kommunerna trots detta ändå gärna vill ha möjlighet att styra etableringarna. Men det ser jag faktiskt mer som ett utslag av att väldigt många av dessa kommuner var socialdemokratiskt styrda under den aktuella mandatperioden. Andra undersökningar visar att det inte har varit några negativa verkningar av lagändringen. Så jag undrar: Vilket är egentligen motivet, utöver detta att man av rent ideologiska skäl vill ha ett större inflytande över etableringarna?
Fru talman! Vi vill ge kommunerna detta redskap, som vi ser det, att avgöra i de fall då det är fråga om externa etableringar och då man kan riskera att närbutiker läggs ned. Det kanske handlar om områden där det bor många äldre människor som kan klara sig själva och klarar sina dagliga inköp men som, om butiken läggs ned, tvingas låta andra sköta inköpen - kommunen eller vem det nu kan vara. Jag har inte samma övertro på marknaden som Peter Weibull Bernström har, att den fixar allt. Vad vi värnar om är de utsatta grupperna. Det är också fråga om miljön, som tar väldigt mycket stryk av de externa etableringarna. Jag litar på våra kommunpolitiker och tror att de är alldeles utmärkt skickade att klara detta. Eftersom två tredjedelar av kommunerna vill ha denna möjlighet pekar allt på att beslutet var riktigt. En annan fråga som Peter Weibull Bernström tog upp i sitt inledningsanförande gällde en glesbebyggelserätt. Man blir nästan mörkrädd när man hör argumenteringen. Sådana tankegångar är att ta många, många steg tillbaka till tidigt sekel. Enligt förslaget skulle det vara fritt fram att bygga utanför en samlad bebyggelse, vilket betyder hela landsbygden. Det skulle alltså avgöras av markägare var man skulle få bygga. Nu har vi naturresurslagen som talar om var man inte får göra si och var man inte får göra så. Att man skall spara stora områden som har stora naturoch kulturvärden är ingenting som bekymrar moderaterna, utan vill någon bygga så skall han självfallet bygga. Den enda begränsningen som finns är att det skall ske utanför samlad bebyggelse. Det är ändå skönt att moderaterna är ensamma om denna uppfattning.
Fru talman! Utifrån socialistisk ideologi vore det säkert ett steg tillbaka om kommunen skulle frånhända sig ett verktyg för att styra, ställa, planera och besluta över folks väl och ve, men så är det inte enligt moderat ideologi. Vad vi menar är att samhället inte behöver frånhända sig allt inflytande, därför att om det skulle finnas starka skäl skulle samhället mycket väl kunna lägga fram en plan över det område på vilket man inte ville ha en bebyggelse och därigenom hindra bebyggelse. Men tanken är trots allt att ge den enskilde individen, som vill bosätta sig i eller kanske bo kvar i sin hembygd, en möjlighet att på sin egen mark bygga sig ett hus. Det skall vara en huvudregel. Sedan finns det som sagt ändå möjligheter för samhället att ingripa om det skulle störa natur och kulturmiljö på ett påtagligt sätt. När det gäller det andra som vi har diskuterat, handelsändamålet, så ser vi ju faktiskt också i dag ett intressant fenomen, nämligen att människor börjar flytta in till stadskärnorna igen. Handeln i stadskärnorna kommer på det viset kanske att stärkas på sikt och därigenom också utgöra en stark konkurrent till de stormarknader som vi ser växa upp. Jag är fortfarande inte övertygad när det gäller varför man skall lägga sig i detta och tro att man som politiker bättre kan optimera utbud och efterfrågan på marknaden.
Fru talman! När det gäller glesbebyggelserätt är det ju faktiskt så att vi i Sveriges riksdag har pekat ut stora områden av Sverige som av olika anledningar skall skyddas på grund av sina värden. Detta är i enlighet med 3 kap. naturresurslagen. Enligt 2 kap. handlar det om stora områden i kommunerna som i samråd med länsstyrelsen skall bevaras för framtiden. Allt det här vill Peter Weibull Bernström och moderaterna bygga ut. Det skall inte finnas någon sådan planering. Han säger att om man skall göra begränsningar skall man göra en detaljplan. Men man kan inte göra en detaljplan över halva kommunen. Det står nämligen i PBL att en detaljplan skall ha en begränsad yta. Det är alltså en helt omöjlig situation. Jag skulle också vilja ta upp Boverkets pressmeddelande som kom ut den 22 januari i år. Där står det att i Skåne, där Peter Weibull Bernström bor, planeras för närvarande tio stora externa handelscentrum. Omgivande kommuner vilkas handel påverkas har i flera fall reagerat mot nyetableringen. Tvärs över sundet har danskarna satt stopp för en sådan utveckling. De satsar i stället på sina städer och byar. Boverket anser att kommunerna bör avkrävas en utökad konsekvensanalys som skall gälla påverkan av trafik, miljö och tillgänglighet för olika grupper. Det är precis de motiv som vi har haft för att göra den här planändringen.

Fru talman! Vi liberaler sätter den enskilde medborgaren i centrum. För oss är det därför naturligt att tala om de enskilda konsumenternas rättigheter. För Rune Evensson däremot, är det tydligen naturligt att tala om kommunens rättigheter att t.ex. reglera handelsetableringen. Rune Evensson sade att det är politikerna i Östersund som har valt att bygga de här affärerna. Rune Evensson talar om att han litar på kommunpolitikerna. Vi liberaler litar framför allt på att den enskilda individen lyfter fram nya idéer. Vi tycker inte att man bör lagreglera saker som marknaden kan klara av. Det här tror jag är väsentligt. Jag tror att det karakteriserar skillnaden mellan våra partier. Jag vidhåller alltså att konkurrensen är till gagn för konsumenten och yrkar bifall till reservation 9. Det var en sak som jag dock måste fråga Rune Evensson om. Han sade att motivet för de flesta etableringarna var stöld av köpkraft och inte att gagna konsumenten om jag uppfattade det rätt. Jag undrar: Vad innebär det här med stöld av köpkraft?
Fru talman! Stöld av köpkraft innebär att man externt etablerar en butik på så sätt att man kan stjäla köpkraft från andra kommuner eller andra områden. Det är det som tydligen pågår i Skåne nu och som Boverket reagerar mot. När det gäller det här med handelsändamål sade Fremling i sitt inledningsanförande att konsumenternas efterfrågan skall styra. Då undrar jag bara: Tror verkligen Fremling att de gamla och sjuka, människor som inte har bil, människor som är handikappade, kan påverka marknaden så att deras närbutik inte läggs ned? Jag tror inte ett ögonblick på den argumentationen. Jag vill säga en sak till. Folkpartiet liberalerna talar sig väldigt varma i fråga om buller. Man skall sänka bullernivåer, få tystare bostadsområden och annat. Men det är mycket märkligt, för Folkpartiet har lagt fram en motion till Sveriges riksdag som går i precis rakt motsatt riktning. I dag är det tillåtet med 55 dB på utsidan av en bostadsvägg. Men Folkpartiet föreslår att det skall gälla i genomsnitt på ett hus. Det betyder att man på den sida som vätter mot bullerkällan kan få ha 65 dB, och på baksidan kan man få ha 45 dB. Då blir genomsnittet 55 dB - alltså det som gäller i dag. Det skulle alltså innebära en betydande försämring i bullerhänseende på all bebyggelse i Sverige om man skulle följa Folkpartiets idé. Som tur är avslår vi sådana dumma motioner i utskottet.
Fru talman! Den här tekniska frågan om bullret kan jag inte besvara. Jag skulle behöva studera frågan närmare innan jag kan ge en förklaring. Jag vill kommentera min fråga om det här med stöld av köpkraft. Jag tycker att man använder ordet "stöld" när det är något som är oschyst. Det som Rune Evensson beskriver är ju fråga om konkurrens. Den konkurrensen leder till att konsumenterna sammantaget väljer det alternativ som de upplever som bäst. Jag tycker därför inte att begreppet "stöld av köpkraft" är särskilt relevant när det gäller en konkurrens som sker inom lagens ram. Rune Evensson frågade mig också om huruvida närbutiker kan bli kvar till gagn för äldre som inte har bil osv. Det är klart att det är ett problem i vilken mån butiker kan bli kvar. Men de kan knappast heller bli kvar med hjälp av kommunens beslut. Om man inte kan få tillräckligt många att gå och handla i de här butikerna så kommer de ändå inte att bli kvar. Jag är övertygad om att det bl.a. handlar om korrekt satta bilskatter. Det här blir litet långt, men för att värna om miljön måste även skatterna på bilismen vara rätt satta. Har vi inte korrekt satt beskattning på bilismen så kommer vi ju att få en felaktig total konsumtion av bilresande. Men om vi politiker klarar av att ge rätt ramar så behöver man inte gå in och ha den här typen av kommunala beslut om handelsetablering.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 5 under mom. 6. I den reservationen har jag påtalat att det behövs lagändringar som gör det möjligt att lyfta fram närmiljön och ge människor möjligheter påverka denna. Det finns i dag ett ökat intresse bland befolkningen för att vara med och forma sin lokala miljö, sin närmiljö. Det gäller att utforma sin boendemiljö. Det handlar även om att andra frågor kan beaktas lokalt i närmiljön, t.ex. energi och kretsloppslösningen. Gemensamt är att man vill värna sin stadsdel, sitt kvarter eller sin bygd. Denna utveckling sker samtidigt som många kommuner lämnar ifrån sig vissa uppgifter till lokala organisationer. Det växer parallellt fram förutsättningar för en lokal beslutsnivå. Detta tycker jag är en utveckling av demokratin som vi bör värna. Vi bör fortsätta att utveckla det här. Jag vill alltså yrka bifall till reservation 5.

Fru talman! Uppenbart är att uppförande av vindkraftverk runt om i Sverige väckt väldigt många frågor. Inte minst på Gotland och Öland har fastighetsägare haft många och långa diskussioner och kontakter med anledning av att bygglov givits för uppförande av vindmöllor. Genom att läsa tidningar från andra delar av landet har jag kunnat konstatera att debatten också där har varit livlig. Från Bohusläns kustkanter till skånska kustkommuner som Vellinge, Trelleborg, Skurup och Ystad har tidningsrubrikerna varit beskrivande. I Bohuslänningen den 30 december 1997 kunde man läsa: "Enad front mot vinkraftsplaner". I det här fallet rör det sig om ett samordnat motstånd mot vindkraft längs den unika bohuskusten. Man skriver: "Vi är i princip inte emot vindkraftverk. Men vem som helst skall inte få bygga vindkraftverk hur som helst!" Befolkningen menar alltså att den inte vill vara med om en fullständigt planlös utbyggnad. Så stod det i Ystads Allehanda den 30 januari i år. Skurups kommun vill helt enkelt att kammarrätten avvaktar med sitt beslut så att en övergripande kartläggning över lämpliga områden för vindkraft hinns med innan nya ställningstaganden görs om uppförande av vindkraftverk i kommunen. En sådan kartläggning tar naturligtvis tid och måste ges tid om alla berörda skall kunna komma till tals. Även i min egen kommun, Trelleborg, har man överklagat. I det här fallet är det fråga om ett länsstyrelsebeslut som har överklagats till Koncessionsnämnden för miljöskydd. Koncessionsnämnden konstaterar i sitt svar att det är viktigt att utbyggnad av vindkraftverk föregås av en noggrann kommunal planering genom översikts och/eller detaljplaner. Man säger vidare att ett stort antal överklagningsärenden som har kommit in och som gäller vindkraftsfrågor brister i just detta avseende. Fru talman! Vi moderater anser att markägare längs kuster och sjöar själva måste få påverka vad marken används till. Precis som det borde vara möjligt att upplåta mark för småhus, bör markägare också kunna upplåta mark för vinkraftverk. Ett generellt byggförbud mot all vindkraft i goda vindlägen vore lika dumt som dagens generella byggförbud längs kuster och sjöar. Men det är också viktigt att allt byggande, även uppförande av vindkraftverk, sker med hänsyn till omkringboende, natur och kulturmiljön. Vindkraft innebär liksom exempelvis vattenkraft stora ingrepp i naturen. Detta har dock inte hindrat oss i Sverige från att bygga ut vattenkraften. Däremot finns det ett fungerande regelverk som sätter snäva gränser för vidare vattenkraftsutbyggnad. För flera viktiga områden har det skapats ett absolut skydd mot utbyggnad. Jag menar att också fungerande regler skulle kunna skapas för byggande av vindkraftverk. Dagens regler för etablering av vindkraft har sin utgångspunkt i plan och bygglagens, naturresurslagens och miljöskyddslagens olika kapitel och paragrafer. Men frågan är i vilken ordning handläggning och hantering skall ske och hur dessa paragrafer skall användas. Några klara och tydliga föreskrifter finns enligt min uppfattning inte. Regeringens ansvariga myndigheter, bl.a. länsstyrelserna och Boverket, har uppenbarligen inte tänkt igenom saken ordentligt. Men så blir det kanske när statsmakterna medelst subventioner vill forcera förverkligandet av sin politik. Att frågan om etablering av vindkraft är komplicerad råder det inget tvivel om i utskottet. Regeringen har nu uppenbarligen också insett frågans vikt och allvar genom att tillsätta en utredning om lokalisering av vindkraftverk. Motionerna som utskottet har haft att behandla tar upp frågan utifrån vitt skilda aspekter. Att inte vara återhållande eller att vara restriktiv. Å ena sidan att underlätta utbyggnaden av vindkraften och å andra sidan att väga in natur och kulturmiljövärden i bedömningen. Jag vill här peka på några angelägna frågor för utredningen att särskilt överväga, vilka också tas upp i de moderata motionerna. Eventuell utbyggnad av vindkraftverk bör lämpligen diskuteras och övervägas i samband med den kommunala översiktsplaneringen. Det är då enligt min mening viktigt att penetrera vilka områden både på mark och i vatten som är skyddsvärda och som måste undantas att komma i fråga för utbyggnad. Det är också viktigt att bevara de fria horisonterna runt våra kuster och även i fjällvärlden. Vindkraftverk är inte byggnader i vanlig mening, eftersom störningarna på omgivningen kan bli omfattande. Uppförande av dem kräver därför en särskilt noggrann prövning. Speciellt vid byggande av grupper av vindkraftverk måste därför en detaljplan göras. Det är bra att utskottet är enigt om att frågan om lokalisering av vindkraftverk är komplicerad och därför bör utredas. Härmed ställer jag mig bakom bostadsutskottets betänkande 6.

Fru talman! Jag har ingen motion i detta betänkande, och det finns inte heller några reservationer, och alla är väl till freds med en utredning som skall klargöra begreppen. Men jag tillhör dem som skulle vilja se att denna utredning underlättar den vidare utbyggnaden av vindkraften i Sverige. Det vill jag därför att det är en av de viktiga förnyelsebara energikällorna, en av de energikällor som inverkar minst på naturen runt omkring och som också skulle kunna utvecklas vidare i Sverige och kunna produceras i Sverige. Det finns säkert ett stort utrymme för ytterligare vindkraftverk i Sverige. Jag tror att det är fler som beräknar vindkraftspotentialen till ca 12 TWh. Jag tror också att det är mycket viktigt att vi i den energiomställningsprocess som vi nu måste ge oss in i och ta på allvar satsar på vindkraften. Jag själv kommer från Bohuslän. Problemet där är att man har en s.k. obruten kust, och man vill inte placera vindkraftverk utefter denna kuststräcka. Det är ett problem. Man vill i stället placera vindkraftverken längre in i landet. Tyvärr är det så att vindkraftverken är mycket beroende av vindstyrkan. En fördubbling av vindstyrkan ökar effektiviteten åtta gånger. Det är därför oerhört viktigt var vindkraftverken ligger. Eftersom de har en sådan liten inverkan på naturen. De är lätta att montera, och de är lätta att demontera om det skulle behövas. Därför ser jag ingen risk i att man utnyttjar det blåshål som t.ex. Bohuslän utgör. Jag skulle hundra gånger hellre vilja se skärgården där jag själv paddlar omkring på sommaren full med vindkraftverk än att möta de stora motorbåtarna som inverkar oerhört kraftigt på naturen och på rekreationslivet och på fauna och flora. Det gör inte vindkraftverken. Därför vill jag slå ett slag för vindkraften och hoppas att utredningen kommer fram till att det skall ske en fortsatt kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige.

Fru talman! Vi behandlar nu ett särskilt betänkande om vindkraft. I betänkandet behandlas motioner som väckts under den allmänna motionstiden. Utskottet avstyrker samtliga motioner med hänvisning till en kommande utredning om lokaliseringen av vindkraft samt till pågående beredning av Plan och byggutredningens förslag om vissa vindkraftsfrågor. Ett enigt bostadsutskott står bakom betänkandet. Det är inte första gången som vi behandlar motioner om vindkraft. En nyhet nu är att det finns både motioner där man vill underlätta för vindkraftens utbyggnad och motioner som går ut på att skydda områden från utbyggnad av vindkraft. Man efterlyser också klarare riktlinjer för vindkraft i kommunernas översiktsplaner. För ett år sedan, då vi behandlade motioner från den allmänna motionstiden, handlade det enbart om att underlätta vindkraftens utbyggnad. Det här visar att frågan om etablering av vindkraft är komplicerad. Regeringen kommer inom kort att tillkalla en utredare som får i uppgift att utveckla underlag för beslut om tillstånd för lokalisering av vindkraften. Det är bra att regeringen har tagit det initiativet. Efter hand som etableringen av vindkraft fortgått har svårigheterna att nå enighet om lämpliga platser ökat. Också etableringen av vindkraft till havs är ett nytt moment. Där tror jag att det behövs en nationell syn och jag förutsätter att den frågan också kommer att belysas i utredningen.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

Fru talman! Skåne är unikt på många sätt. Skåne är en erövrad provins. Det innebär att det finns en del förhållanden som många svenskar inte har en aning om. En unik sak med Skåne är de fria stränderna. I Skåne finns det inga strandtomter och inga staket ned till stränderna. Det beror på en reminiscens från Danmark. Regeln om kongens ridevej innebär att kungens rytteri skall kunna ta sig fram längs hela Skånekusten. Det enda som fick sättas upp var stolpar vid kustsanatoriet vid Vejbystrand med en sådan bredd att en häst kunde ta sig fram mellan dem. I övrigt har bebyggelse på stränderna aldrig tillåtits. Det innebär att Skåne har fria kuster, till skillnad från hur det är i hela övriga landet. Det är unikt att det inte finns sommarstugor, småhus och staket utan bara fria kuster och fria horisonter. Detta är någonting värdefullt som det finns anledning att slå vakt om. Det är en historisk tradition av stor betydelse. Går man längs kusten vid Österlen, Falsterbonäset eller Bjäre blir man inte förvånad om ett vikingaskepp kommer seglande. Men nu vill NUTEK att vindmöllor skall sättas upp. Det handlar då inte om en eller två, utan utanför Österlen skall det stå minst 200 vindmöllor. Det har varit så bråttom med att sätta ut dem att man inte ens kan anpassa dem rätt i vindriktningen; detta bara för att få ut de här vindmöllorna. För Skåne är det här en miljökatastrof. Människan behöver uppleva hav och skog för att få litet distans till sina problem, inte bara uppleva skogar av möllor. NUTEK har haft bråttom. Det har ju rått panik därför att kärnkraften skall avvecklas. Då har det här plottrats ut överallt där det inte skulle stå några vindmöllor. För Skånes del gäller det nu den orörda naturen - miljöer som generation efter generation har skyddat från att förstöras - friluftslivets behov och turismen. De tyska turisterna stannar till 90 % i Skåne och Småland. Bara 10 % av de tyska turisterna fortsätter uppåt landet därför att de tycker att Småland är skog nog. Mot detta står behovet av energiproduktion i produktionsapparater med dålig effektivitet. Stränderna i övriga Sverige är sönderhackade av småhus, sommarstugor och tomter. Men i Skåne har vi fortfarande, tack vare en klok planering av tidigare generationer, fria horisonter, fria strandängar och öppna landskap. Hans Alfredsson räddade Skånes miljö med filmen Äppelkriget, som nu, tyvärr, är glömd. Nu är hoten mot de fria vyerna i Skåne tillbaka. Jag accepterar naturligtvis att man utreder frågan men jag ser ett mycket stort ansvar när man skall titta på vad som skall göras i Skåne, med tanke på de speciella förutsättningarna där och det skydd som generation efter generation gett de fria kusterna i Skåne.
Fru talman! Det var mycket intressant att lyssna på Bertil Perssons anförande. Också jag värnar strandskyddet väldigt mycket. Det är dock inte så vanligt att höra sådant här från moderat håll. Jag hoppas att värnet av strandskyddet inte bara gäller Skåne.

Fru talman! Jag vill i all enkelhet påtala att vindkraften är, och även i framtiden kommer att vara, en del av det uthålliga energisystem som vi måste skapa. För övrigt förutsätts detta i den energiuppgörelse som riksdagen för inte alltför länge sedan antog. Dessutom är många projekt på gång i vårt land, t.ex. i Uppland och på Gotland. Jag förutsätter att utredningen i fråga kommer snabbt och att det kommer förslag som underlättar för en fortsatt utbyggnad av det kretsloppsanpassade energislag som vindkraften utgör. Görs inte detta kommer vi i Centerpartiet att så att säga hålla frågan varm, vilket vi för övrigt i det särskilda yttrandet i samband med detta betänkande har utlovat.